Herr talman! Sedan några år pågår ett omfattande reformarbete på familjerättens område. Det har bl.a. berört skilsmässoreglerna och reglerna om faderskap och vårdnaden av barn. I dag har vi kommit till bestämmelserna om underhållsskyldighet. Reformsträvandena på familjerättsområdet har väsentligen sin grund i ändrade sociala förhållanden och i förskjutningar i människors värderingar. När det gäller den familjerättsliga underhållsskyldigheten har mycket hänt — Nr 53 sedan den nuvarande regleringen kom till. Samhället har tagit över ansvaret för många av de kostnader som förut måste täckas genom underhållsbidrag. De gamla könsrollerna har påverkats av kvinnans ekonomiska frigörelse. Samtidigt har stabiliteten i familjeförhållandena på många håll minskat, och äktenskapet är inte längre över lag den självklara formen för samlevnad mellan man och kvinna. Mycket annat skulle kunna tilläggas. Det är främst reglerna för underhållsbidrag till barn som har krävt en översyn. För många bidragsskyldiga har underhållsbördan blivit tung. Och lagstiftningen har hittills bara gett allmänna hållpunkter för hur man beräknar underhållsbidrag, med påföljd att praxis har blivit ojämn. Ett huvudsyfte med propositionsförslaget är därför att underlätta situationen för de bidragsskyldiga.

Jag kan också erinra om det särskilda förslaget om att höja gränsen för skatteavdraget för utgivna underhållsbidrag. Ett andra huvudsyfte med förslaget är att beräkningen av underhållsbidrag skall bli mera enhetlig, så långt det nu går utan att man hamnar i en stel reglering. Lagtexten är på den punkten mera vägledande än f. n., och den kompletteras av utförliga motivuttalanden. Barnavårdsnämnder och försäkringskassor kommer att få ytterligare riktlinjer i råd som lämnas centralt av socialstyrelsen och riksförsäkringsverket. Det är med tillfredsställelse jag ser att lagutskottet i ganska stor enighet har slutit upp kring propositionsförslaget. Det är också riksdagen själv som har tagit initiativet till reformförslaget genom en framställning år 1976. De socialdemokratiska reservanterna i lagutskottet har ansett att man bör vara något generösare mot de bidragsskyldiga än som föreslagits i propositionen. För egen del tror jag emellertid att man här måste vara varsam. Olika intressen måste vägas mot varandra. Intresset av att de bidragsskyldiga får det bättre får inte leda till att barnen och de föräldrar som har den dagliga omvårdnaden om dem får det nämnvärt sämre. Det är sant att det allmänna kan gå emellan med ekonomisk hjälp. Så blir det också enligt regeringens förslag. Men stödet kan inte göras så frikostigt att andra grupper av föräldrar blir missgynnade. Utöver en viss gräns bör de ökade samhällsinsatser som kan göras i princip komma alla barnfamiljer till del. Till detta kommer att hela frågan om samhällets stöd till de särlevande föräldrarna övervägs av en parlamentarisk kommitté. Dess arbete bör inte föregripas. För att återknyta till vad jag sade i början vill jag slå fast att det familjerättsliga reformarbetet går vidare. Nästa etapp kommer sannolikt att gälla reglerna om vårdnaden av barn. Dessa övervägs f. n. av utredningen om barnens rätt. Familjelagssakkunniga kommer därefter med ett förslag om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, samboende utan äktenskap och 1 olika arvsfrågor. Jag tror emellertid att vi inte heller när det gäller underhållsreglerna kan eller bör slå oss till ro med vad som nu uppnås. Den betydelsefulla frågan om hur man på sikt skall ordna återbetalningsskyldigheten för bidragsförskott eller motsvarande stöd liggert.ex. ännu i stöpsleven. Och det är angeläget att studera verkningarna av de beslut som fattas i dag, att lyssna på de erfarenheter som berörda parter och myndigheter kommer att göra och att vara beredd till omprövningar på grundval av de erfarenheter som man vinner. Tankar i denna riktning finner man också i lagutskottets betänkande. Bestämmelserna om underhållsbidrag har stor praktisk betydelse för många människor — vuxna och barn — en betydelse som inte bara ligger på det ekonomiska planet. Det är en viktig uppgift att följa utvecklingen på området och att anpassa regelsystemet efter behoven. Min förhoppning är att det förslag som kammaren nu skall ta ställning till skall visa sig vara en betydelsefull etapp i detta arbete.

Herr talman! I den proposition som riksdagen nu har att besluta om finns angivet att det 1975 var 414 000 barn som var berättigade till underhållsbidrag. Med stor sannolikhet är siffran i dag ännu högre. Utifrån denna statistiska uppgift inser var och en att det är en mycket stor grupp av föräldrar som är berörda av reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott, antingen som underhållsskyldiga eller som bidragsberättigade. Ingen ledamot av denna kammare kan ha undgått att uppmärksamma den intensiva debatt som under senare år pågått med anledning av att underhållsbidragen årligen kraftigt räknats upp, en åtgärd som för många underhållsskyldiga skapat en svår situation. För egen del har jag mött frågan på en rad politiska möten, men även i form av brev och telefonsamtal till såväl bostaden som hit till riksdagen. Rätt många personer har också bett att få ett personligt sammanträffande för att redovisa sin sociala och ekonomiska situation. En metallarbetare i en mellansvensk kommun fick som resultat av 1978 års löneavtal 27 öre mera i timmen, vilket i hans fall ger 18 kr. per månad efter skatt. Från den 1 april i år höjdes hans underhållsskyldighet för 3 barn med 148 kr. per månad. En man i en Norrlandskommun redovisar att det underhållsbidrag han är skyldig att utge har från 1971 till 1978 ökat med över 100 96. Under samma tid har hans löneökning, brutto, stannat vid 70 96. En grundskolelärare i en kommun i Mälardalen betalar 698 kr. per månad i underhåll för ett barn. Hans nuvarande familj kämpar med en mycket ansträngd ekonomi. Dessa konkreta fall är endast exempel på de förhållanden som många, många underhållsskyldiga lever under. I propositionen finns också klart angivet att underhållsbidragen har undergått en kraftig höjning. Räknar man hela perioden från 1967 till 1978 är ökningen 85 96. Delar man upp perioden är ökningen från den 1 april 1973 till 1978 59 96. Under de senaste två åren, 1977 och 1978, är ökningen inte mindre än 21. Propositionens siffror bevisar att de enskilda fall som jag använt som exempel inte är extrema, de är verklighetsunderlag. Samtidigt är de en uppmaning till oss politiker att snarast lösa problemen. Mot den bakgrund som jag här tecknat är det positivt att riksdagen äntligen kan få behandla den proposition som var aviserad till våren 1978, men som då aldrig kom. I flera delfrågor är vi eniga inom utskottet, men i vissa centrala avsnitt vill vi i den socialdemokratiska gruppen gå längre än vad propositionens förslag innebär. Det mest centrala avsnittet i propositionen är de regler som rör hur man bestämmer storleken av ett underhållsbidrag. Propositionens förslag innebär att den underhållsskyldige förbehålls en viss del av sin inkomst för sin egen och sin familjs försörjning. Förbehållsbeloppet utgör per år 1,2 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Till detta kommer skälig kostnad för bostad. I vissa fall kan den underhållsskyldige förbehållas även belopp för hemmavarande makes eller sammanboendes underhåll. Även försörjningsskyldigheten mot barn som vistas hemma beaktas när bidraget skall beräknas. Det överskott av nettoinkomsten som den underhållsskyldige har kvar, efter det att det totala förbehållsbeloppet har bestämts, skall enligt propositionen i sin helhet tas i anspråk för underhållsbidrag. Mot själva principen om ett system med förbehållsbelopp har vi från den socialdemokratiska gruppen ingen erinran. Vi är däremot kritiska mot att det föreslagna förbehållsbeloppet bestäms till 1,2 basbelopp. Vi anser att detta belopp är för lågt. Även vissa remissinstanser framhåller att det föreslagna normalbeloppet torde understiga det belopp som redan i dag tillämpas på många håll när underhållsbidrag bestäms. Då har propositionens förslag på denna punkt inte mycket med framtiden att göra. Det är mera en spegel av förfluten tid. Departementschefen uttalar i propositionen att kostnaden för ett barns grundförsörjning bör vara 0,6 basbelopp per år. När man så i ett annat avsnitt av propositionen tar del av förslaget till förbehållsbelopp för hemmavarande barn anges detta till 0,4 basbelopp. Vi reservanter anser att detta är inkonsekvent. Vi hävdar med bestämdhet att det nu är angeläget vidta åtgärder som förhindrar att de underhållsskyldiga åsamkas betungande underhållsskulder. Särskilt för dem som har låga inkomster är det nödvändigt att lätta på den ekonomiska bördan. Det är inte särskilt konstruktivt att döma ut underhållsbidrag som den betalningsskyldige uppenbarligen saknar förmåga att erlägga. Ett sådant system inrymmer stora risker för fortsatt social utslagning och därav följande ytterligare oförmåga att bidra till barnens underhåll. I ett samhälle, som vi vill skall präglas av jämlikhet och solidaritet, är det nödvändigt att vid alla tillfällen motarbeta den sociala utslagning som sker. En bättre anpassning av underhållsbördan till den underhållsskyldiges ekonomiska bärkraft minskar riskerna för social utslagning och kan dessutom säkerligen också medverka till att relationerna såväl mellan föräldrarna som mellan den underhållsskyldige och barnet förbättras — i så fall en stor vinst både för de enskilda och för samhället. Med dessa motiveringar föreslår vi i den socialdemokratiska gruppmotionen att den bidragsskyldige skall medges rätt att få behålla en större andel av sitt överskott än vad som föreslås i propositionen. I motionen anger vi klart hur stora andelar av överskottet som den enskilde, i olika situationer, skall få behålla för egen del. Detta skall jämföras med propositionens förslag som innebär att hela det disponibla överskottet skall användas till underhållsbidrag. Utskottets majoritet har visserligen med anledning av vår motion gjort en positiv skrivning i utskottets betänkande, men det stannar vid detta. En sammanfattning i punktform av detta avsnitt i mitt anförande innehåller följande: 1. Den socialdemokratiska gruppen är kritisk till att det normalbelopp som ingår i det totala förbehållsbeloppet bestäms till 1,2 basbelopp. Vi anser att beloppet borde vara högre. 2. Vi anser att förbehållsbeloppet för hemmavarande barn skall utgöra 0,6 basbelopp. 3. Den underhållsskyldige skall för egen del få behålla en större andel av det disponibla överskottet sedan förbehållsbeloppet har fastställts. 4. Dessa riktlinjer och vad vi i övrigt framhåller i vår motion skall vara vägledande för fastställande av underhållsbidrag. Från vår sida anser vi det inte tekniskt möjligt att slå fast de angivna riktlinjerna i lagtext. Redan i vår motion har vi kritiserat att departementschefen i propositionen gör en flora av motivuttalanden som det inte varit möjligt att fånga in i lagtexten. En del av dessa motivuttalanden gynnar dem som har goda inkomster. I propositionen är det en brist i överensstämmelse mellan motivuttalanden och lagtext. Det är därför vi anser att förslaget till 7 kap. 3§ föräldrabalken kan utgå. Det är vår uppfattning att de av oss föreslagna riktlinjerna jämte uttalanden i propositionen är tillräcklig vägledning vid tillämpningen av 7 kap. 1-2 §§ föräldrabalken. Det är naturligt och självklart för mig att här särskilt framhålla en annan aspekt. Samtidigt som det är angeläget att mildra den ekonomiska bördan för dem som har underhållsskyldighet skall detta inte behöva leda till försämrade villkor för barnet och den andra föräldern. Redan i vår motion framhöll vi att barnet har sitt grundbehov av underhållsbidrag tryggat genom bidragsförskottet. I vår resevation understryker vi på nytt att i de inkomstlägen där förbehållsbeloppet kommer att ha störst betydelse det endast i undantagsfall blir aktuellt att underhållsbidrag bestäms till högre belopp än bidragsförskottet. En minskning av underhållsbidragets storlek leder därför som regel inte till någon försämring för den bidragsberättigade. I stället får det allmänna träda in och bära en del av kostnaderna för barnets underhåll. Det är vår mening att det nuvarande bidragsförskottssystemet är bristfälligt och i många fall inte ger tillräckligt stöd åt ensamstående föräldrar med låga inkomster. Hela denna stora fråga om samhällsstöd till ensamstående är f. n. under utredning. Från den socialdemokratiska gruppen i utskottet vill vi med: all kraft understryka att arbetet inom utredningen måste bedrivas skyndsamt och med målsättningen att problemen på området får en tillfredsställande lösning. Jag går härefter över till att redogöra för vårt förslag till hur indexändringar av underhållsbidraget bör ske. Jag har redan i inledningen till mitt anförande redovisat att höjningen av underhållsbidragen, genom indexändringar, uppgått till inte mindre än 21 96 för åren 1977 och 1978. Under samma tid har stora löntagargrupper fått vidkännas reallönesänkningar och andra grupper har fått mycket blygsamma ökningar av reallönen. Redan detta visar att den nuvarande regeln för indexuppräkningar slår blint utan hänsynstagande till grundläggande faktorer som löneutveckling, prisökningar och förändringar av skattereglerna. Detta intryck befästs när man studerar hela perioden från 1967 fram till iår. Propositionen föreslår att indexhöjningarna av underhållsbidrag till barn dämpas. De årliga höjningarna begränsas i fortsättningen till 7/10 av höjningar av basbeloppet. En höjning som hittills skulle ha varit 10 96 blir alltså endast 7 96. Vidare görs inte någon indexändring av sådana bidrag som har bestämts högst tre månader före en generell ändring. Här stannar propositionen i sitt förslag. Trots att alla kan se hur den nuvarande regeln verkat under 12 år är man från majoritetens sida endast beredd till att något justera själva beloppet. Men man avlöser den nuvarande regeln med en ny regel som till sin konstruktion blir lika bunden och helt saknar flexibilitet. Med andra ord, här saknas ett perspektiv framåt. Från den socialdemokratiska gruppens sida godtar vi i nuvarande skede att höjningen begränsas till 7/10 av höjningen av basbeloppet. Men vi kräver samtidigt att utvecklingen på det här området i fortsättningen skall ägnas mycket större uppmärksamhet än hittills. Vi är väl medvetna om att regeringen och dess kansli har många uppgifter men vi bedömer det här aktuella området som så viktigt att vi föreslår att regeringen följer utvecklingen och lägger fram de förslag till jämkningar i andelstalet som kan föranledas av löneoch prisutvecklingen samt av ändringar i skattelagstiftningen. Skulle det bli kraftiga och snabba förändringar i inkomstoch prisutvecklingen kan det självfallet bli erforderligt med årliga jämkningar av andelstalet. Mot bakgrund av den erfarenhet som de nuvarande reglerna gett oss, och framför allt alla underhållsskyldiga, är det logiskt att nu skapa ett mera följsamt system som kan bidra till att förhindra ett upprepande av de senaste årens utveckling. Vi föreslår att riksdagen skall ge detta till känna för regeringen. Vi anser att det är ett förslag som kompletterar vad vi föreslagit rörande riktlinjer för bestämmande av underhållsbidrag. I den socialdemokratiska motionen, som följs upp i våra reservationer, har vi föreslagit dels riktlinjer för bestämmandet av underhållsbidrag som är mer gynnsamma för den underhållsskyldige än vad propositionen föreslår, dels ett mer flexibelt system för indexuppräkningar av underhållsbidragen. Därutöver föreslår vi också mer generösa regler än vad som förordas i propositionen när det gäller eftergift av återkrav av utbetalda bidragsförskott. Den grundläggande tanken bakom detta förslag är att vi anser det vara föga realistiskt och inte ägnat att lösa de verkliga problemen när de underhållsskyldiga endast ser hur återbetalningsskulden ständigt växer. Det gäller i stället att skapa ett sammanhållet system som stimulerar den underhållsskyldige att ta nya tag och göra en nyttig samhällsinsats samt inte avskräcker den enskilde från att bilda en ny familj. Familjelagssakkunniga föreslog ett nytt system för återkrav av bidragsförskott. Förslaget innebar i huvudsak att bidragsförskotten skulle frigöras från beroendet av fastställt underhållsbidrag och att försäkringskassan skulle få möjlighet att självständigt pröva den underhållsskyldiges förmåga att till det allmänna betala tillbaka utgivna bidragsförskott. Återkrav och återbetalning skulle bli en angelägenhet mellan kassan och den underhållsskyldige. Detta förslag från familjelagssakkunniga är både intressant och framåtsyftande och väl ägnat att ligga till grund för ett fortsatt utredningsarbete som kan resultera i att skyldigheten att återbetala bidragsförskott kan prövas rutinmässigt så att underhållsbördan kontinuerligt avpassas till förmågan hos de underhållsskyldiga som har det sämst ställt. Från den socialdemokratiska utskottsgruppen föreslår vi att utredningen om samhällsstöd till ensamstående skall få tilläggsdirektiv och överarbeta det förslag som familjelagssakkunniga presenterade. Även detta ringa förslag var för mycket för utskottets majoritet. Den avstyrker vårt förslag och litar på att utredningen ändock skall behandla förslaget. I detta ligger en markant skillnad dels i synen på de problem som vi nu behandlar i anslutning till propositionen 12, dels i viljan att göra något konstruktivt till fromma för en stor grupp av medborgare som behöver samhällets stöd och som har rätt att begära detta stöd av samhället. Utöver vad jag här har sagt i anslutning till våra förslag, som berör olika avsnitt i propositionen om underhåll till barn och frånskilda, vill jag avslutningsvis framhålla hur viktigt det är med en allmän politik som tar stor hänsyn till barnfamiljer, till låginkomsttagare och till ensamstående. Jag tänker då särskilt på åtgärder som utbyggnad av barnomsorgen till att motsvara behoven, utformning av taxorna i förskolan så att de med låga inkomster får rimliga avgifter, höjning av barnbidragen och bostadsbidragen samt en rättvis utformning av skatteskalan. Det är inget tvivel om att en politik med detta innehåll bär den socialdemokratiska profilen. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I och med detta betänkande har vi nått ännu ett stycke framåt vid reformeringen av vår familjerättsliga lagstiftning. Propositionen är i det stora hela väl avvägd sedan sådana otympligheter som familjelagssakkunnigas förslag angående försäkringskassornas prövning av underhållsskyldigas återbetalningsförmåga har avfärdats. Propositionen innehåller nu klara föreskrifter om utformningen av föräldrars underhållsskyldighet, också i fall av gemensam vårdnad, och enhetliga riktlinjer för fastställande av underhållsbidrag, och det kommer att betydligt underlätta den proceduren. Ett berättigat krav som nu blivit tillgodosett är att den underhållspliktige äger rätt att göra visst avdrag för kostnader då barnet sammanhängande vistas hos henne eller honom. Portalparagrafen i 5 kap. giftermålsbalken om att man och hustru är skyldiga varandra trohet och bistånd har fått behålla sin gamla lydelse. Men den har fått ett lämpligt nytt tillägg genom bestämmelsen om att makarna gemensamt skall vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Det är också bra att det klart sägs ut att makarna skall fördela sysslorna mellan sig. Genom det nya stadgandet att äktenskapsskillnad skall föregås av betänketid om makarna begär det har ett från flera håll framfört önskemål blivit tillgodosett. Reglerna om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har, såvitt jag förstår, i lagtext fått en lämplig utformning som svarar mot utvecklingen av rättspraxis. Jag hoppas att det skall visa sig att de föreslagna ändringarna kommer att på sikt medföra fördelar för alla dem som berörs av dem — också för de personer som nu är kritiska mot delar av förslaget. Självfallet kommer tillämpningen och effekten av de nya reglerna att följas av oss med stort intresse. Det är alltså ganska lätt att i huvudsak ställa sig bakom denna nya familjelagstiftning så som den slutligen framgår av lagutskottets betänkande. Men i några avseenden vill jag ta bestämt avstånd. Det gäller främst förslaget att underhållsbidrag till frånskild inte automatiskt skall upphöra då den underhållsberättigade gifter om sig. Nu finns i giftermålsbalken en bestämmelse som lyder: ”Är bidraget bestämt att utgå på särskilda tider och ingår den underhållsberättigade nytt äktenskap, skall bidrag ej vidare utgå.” Familjelagssakkunniga föreslog att den regeln skulle tas bort. Förslaget utsattes för förödande kritik från de flesta remissinstanser. Det är sällan man får läsa så starka och uttrycksfulla omdömen. Från skilda domstolar framhålls att förslaget strider mot den i familjeförhållanden grundade underhållsskyldigheten, att förslaget är förvånande, stötande och att det knappast torde ha någon förankring hos allmänheten. Domareförbundet anser att det inte bör komma i fråga att upphäva regeln att underhållsbidrag automatiskt skall upphöra att utgå vid omgifte. Advokatsamfundet anser att en annan ordning än den nuvarande för de flesta skulle framstå som onaturlig, och för en del t.o.m. som anstötlig. Trots detta bestämde sig justitieministern förvånande nog för att godta familjelagssakkunnigas förslag och upphäva regeln. Detta innebär alltså, som jag ser det, en allvarlig uppluckring av reglerna om äktenskapets rättsverkningar. Att ett äktenskap kan, och i vissa fall bör, ha ekonomiska rättsverkningar även efter det att äktenskapet har upplösts är förståeligt. Men det strider verkligen mot det allmänna rättsmedvetandet att en person som är frånskild skall betala underhållsbidrag till sin tidigare make när denne inträtt i ett nytt äktenskap med nya rättsverkningar som följd. Mig förefaller tanken absurd. Avsikten har uppenbarligen varit att söka jämställa de fall där den frånskilde maken lever tillsammans med någon annan utan att ingå äktenskap och de fall där den frånskilde gifter om sig. Det föreligger emellertid en avgörande skillnad mellan ett nytt äktenskap och enbart ett samboende under äktenskapsliknande förhållanden. Vid omgifte blir nämligen den nye maken underhållsskyldig, medan en sådan skyldighet inte åvilar den samboende parten. Om man slopar den nuvarande bestämmelsen om att underhållsbidrag upphör vid omgifte, skulle det kunna leda till dubbel underhållsskyldighet, dels från make i det tidigare äktenskapet, dels från make i det senast ingångna äktenskapet. Förslaget rimmar också illa med att pension till efterlevande make i regel upphör vid omgifte. Jag vill tillägga att det är viktigt att vi har en familjelagstiftning som harmonierar med andra länders och då framför allt de nordiska ländernas. Om jag är rätt underrättad, uppfattade man i Danmark den nu föreslagna åtgärden som så säregen att man uttryckte tvivel om att svenska domar som grundar sig på en sådan rätt skulle vara verkställbara i Danmark. Jag anser det egendomligt att utskottets majoritet velat ställa sig bakom ett så verklighetsfrämmande förslag, som enligt vad de flesta måste ha uppfattat strider mot det allmänna rättsmedvetandet. Jag hoppas därför att kammaren i sin helhet skall inta en klokare ståndpunkt och låta oss behålla den regel som säger att bidrag till frånskild make inte skall utgå, om den underhållsberättigade maken ingår nytt äktenskap. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 7. I nästa fråga där Bo Siegbahn och jag reserverat oss har vi ansett att det inte finns skäl att frångå trepartiregeringens lagförslag i propositionen. Det gäller förslaget till lag om ändring i lagen om bidragsförskott. Både familjelagssakkunniga och justitieministern har i 2 d § föreslagit att bidragsförskott skall kunna vägras, om barnet av annat skäl än som sägs tidigare i paragrafen uppenbarligen saknar behov av bidragsförskott. Enligt propositionen har justitieministern funnit att de diskuterade reglerna om bidragsförskott vid gemensam vårdnad kan tänkas inbjuda till missbruk i något större utsträckning än de regler som f. n. gäller. Det kan också vara svårt att säkert fastställa vem av föräldrarna som i verkligheten är att anse som bidragsskyldig, och det behövs därför en bestämmelse som gör det möjligt att bedöma barnets behov av bidragsförskott mot bakgrund bl.a. av båda föräldrarnas ekonomiska förhållanden, oberoende av vem som är bidragsskyldig. En sådan bestämmelse bör inte införas enbart för de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad. Begränsningar i rätten till bidragsförskott bör verka generellt och inte inrikta sig på bara en viss grupp människor. Bestämmelsen bör ges en allmän räckvidd, och den bör tillämpas endast i uppenbara fall, dvs. då ett bidragsförskott framstår som klart obehövligt. Detta har justitieministern sagt i sin proposition. Tyvärr har justitieministern därefter i specialmotiveringen uttalat sig på ett sådant sätt att bidragsförskott skulle kunna vägras i ett stort antal fall där förälderns bidragsförmåga är ganska ringa. Den omständigheten har medfört att socialdemokraterna i en motion har motsatt sig lagbestämmelsen, och deras mening har fått majoritet i utskottet. Detta är, som jag ser det, olyckligt. Det möjliggör ett missbruk av bidragsförskottssystemet. Om paragrafen slopas medför det att ett barn som genom egna inkomster av t.ex. förmögenhet helt kan svara för sin egen försörjning får bidragsförskott. Ett barn i en sådan ekonomisk situation har inte rätt till underhållsbidrag från sina föräldrar. Det är då rimligt och riktigt att samhällets resurser inte tas i anspråk i en sådan situation. Ett annat fall där bidragsförskott kan utgå om man följer majoritetens förslag är då den förälder som barnet bor hos har utomordentligt goda ekonomiska förutsättningar att svara för barnets försörjning. I ett sådant fall skulle den föreslagna bestämmelsen att barnet uppenbarligen saknar behov av bidragsförskott ha varit bra att tillgå. Det är vår skyldighet som lagstiftare att se till att samhällets stöd går till dem som bäst behöver det och att förhindra eller försvåra missbruk av sociala förmåner. Om vi slopar den föreslagna bestämmelsen har vi i det avseendet illa fyllt vår uppgift. Den föreslagna lagregeln behövs alltså. Mot själva formuleringen av regeln, som talar om uppenbara fall, finns inte något att invända. Det riktiga är då att ta avstånd från justitieministerns uttalanden i specialmotiveringen och i stället förklara, som jag har gjort här, att regeln bör tillämpas endast i fråga om odiskutabla och uppenbara fall, där det skulle framstå som i det närmaste stötande att samhällets resurser används till ett obehövligt bidrag. Jag har svårt att förstå att kommittén för översyn av samhällsstödet till ensamstående föräldrar kan underlåta att uppta en motsvarande bestämmelse, som ju fyller ett uppenbart behov. Jag delar justitieministerns mening att den föreslagna regeln självfallet kan ses som ett provisorium i avvaktan på den översyn av bidragsförskottssystemet som f.n. pågår inom utredningen.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

Herr talman! Att vara ensam förälder, dvs. i 99 fall av 100 ensam mor, under 1930 och 1940-talen i det här landet var oftast en djupt orättvis lott. Underhåll och samhällsstöd var illa ordnade. Och det är inte mer än rätt att en annan och bättre ordning numera råder. Med tiden har ett annat förhållande framstått som en orättvisa. Reglerna för underhållsbidrag slår hårt på lågavlönade och på de underhållsskyldigas flertal. I den mån en modernare praxis i vårdnadsmål ger fler fäder vårdnaden, blir också fler kvinnor underhållsskyldiga — vilket förstorar problemet. De underhållsskyldigas situation har blivit ett allvarligt socialt problem. Det har markant förvärrats genom de ogenomtänkta regler för uppräkning av underhållsbidrag som genomdrevs av den socialdemokratiska regeringen 1966 och som tyvärr ingen i riksdagen heller då genomskådade. Dessa uppräkningsregler har höjt underhållsbidragen långt mer än reallönerna. Detta strider uppenbart mot föräldrabalkens bokstav och anda, enligt vilken föräldrarna skall ta del i barnets försörjning efter sin förmåga. Äntligen — efter många års orättvisor — görs nu något åt detta problem. Man får enhetliga regler i stället för godtyckliga och slumpartade belopp, fastställda genom socialmyndigheters växlande och nyckfulla bedömningar eller via mer eller mindre fördomsfria advokaters skrämseltaktik mot de underhållsskyldiga. Man får också en bättre ordning för jämkning av underhåll i enlighet med förändringar i betalningsförmågan. Slutligen fastläggs principen om att en underhållsskyldig som har barnet hos sig skall få viss rätt att göra avdrag härför i underhållsbeloppet. Man måste ge en komplimang, menar jag, både åt de sakkunniga och åt departementet och lagutskottet, som på ett grundligt sätt har tagit i denna svåra materia. Om nu föreliggande förslag är ett obestridligt framsteg, lider det likväl av en del svagheter. Dessa påtalas i olika motioner och reservationer. På vpk-gruppens vägnar vill jag börja med att yrka bifall till våra motioner 1978 79:30 och 31. De två senare har samma yrkande som motionerna 34, 37 och 38, som kommer från andra partier och som jag också yrkar bifall till. Jag yrkar likaledes bifall till Kerstin Anderssons motion 995, som väcktes under den allmänna motionstiden 1977/78, om att göra gemensam vårdnad till huvudregel för ogifta och frånskilda föräldrar. Det är en tanke som vi från vpk hela tiden sympatiserat med och som vi också framförde vid reformeringen av vårdnadsreglerna 1976. Eftersom denna motion av utskottet tagits upp i detta sammanhang finner vi det svårt att inte stödja den och yrka bifall till den. Slutligen yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2, 5 och 6, som alla enligt vårt partis mening är något bättre än utskottets skrivning i de berörda delarna. Jag övergår därefter till att kommentera de särskilda vpk-motionerna. Utskottet tycks visserligen inte vilja bestrida att fördomar mot denna viktiga reform kan vara rådande ute i förvaltningarna. Det är bra. Men då borde man också göra något åt fördomarna. Det gör man nu inte. Man förhåller sig passiv. Argumentet är att utskottet besökt Västerås kommun och där inte funnit någon fientlighet mot reformen bland tjänstemän på socialförvaltning och allmän advokatbyrå. Det är ett något märkligt resonemang. Ingen har begärt att utskottet speciellt skall bekämpa fördomar i förvaltningen i Västerås. Och inget säger heller att förhållandena i Västerås är representativa för en vidare krets av myndigheter. Det verkliga, och som vi tycker, beklagliga förhållandet är att det råder både okunnighet och fientlighet på en rad håll när det gäller reglerna om gemensam vårdnad. Det borde utskottet veta. När principen om gemensam vårdnad genomfördes 1976 nödgades utskottet självt referera ett kraftigt motstånd mot reformen. Det motståndet kom i remissyttranden bl.a. från Domareförbundet, från tingsrätterna i Stockholm och Malmö, från socialutredningen, från sociala centralnämnden i Malmö och en rad andra instanser. Med detta vill jag inte påstå att domare i gemen skulle ha någonting emot principen om gemensam vårdnad när den nu är genomförd. Men det attitydmotstånd som fanns ger all anledning att anta att det bland enskilda tjänstemän inom rättsväsende och inom socialmyndigheter finns ett betydande psykologiskt motstånd. Det bekräftas också av praktiska erfarenheter. Föreningen Familj och Rätt gjorde exempelvis en enkät hos en rad familjerådgivningsbyråer i Stockholmsområdet. Ingen av de tillfrågade byråerna sade sig ge någon positiv information om denna nya vårdnadsregel, några sade sig konsekvent avråda sökande från gemensam vårdnad, och flertalet gav inga upplysningar alls i saken. I en större kommun i Hälsingland gick både biträdande socialchefen och chefen för allmänna advokatbyrån ut i tidningen Ljusnan och gav felaktiga informationer om de ekonomiska villkor som gäller vid gemensam vårdnad — allt i syfte att skrämma sökande från att utnyttja möjligheten. Förfrågningar från föräldrar har enligt direkta uppgifter jag fått vid socialförvaltningen i Gävle mötts med energiska avrådanden. Jag skulle kunna ge många andra sådana exempel. Så visst bekämpas reformen. Och det är på tiden att detta kommer fram och kritiseras. Riksdagen har ingen anledning att tolerera sådant uppenbart lagtrots — så mycket mindre som även de nya vårdnadsreglerna från 1973 alltjämt har svårt att slå igenom på många håll. Utskottets flathet mot myndigheterna i frågan bådar inte särskilt gott. I motionen 1978/79:30 från vpk krävs att föräldrabalken ändras så att rättegångskostnad i mål om jämkning av underhåll skall åvila den som för barnets talan och inte barnet självt. Det är lätt groteskt att barnet, som självt inte får ha något inflytande i frågan, skall stå för kostnaderna om det förlorar 21 processen. Vårdnadshavaren däremot kan processa på barnets vägnar och barnets bekostnad i det oändliga utan att stå minsta risk. Än mer stötande är det att en underhållsskyldig förälder kan få rätt i domstolen men ändå tvingas betala sina rättegångskostnader själv. I regel har ju nämligen barnet inga egna tillgångar som kan bestrida kostnaderna vid en förlust i rätten. Utskottet vill inte genomföra någon ändring. Dess motivering härför är något krystad, menar jag. Dess enda argument är att vårdnadshavaren inte är part i målet och därför inte bör stå någon ekonomisk risk. Det är enligt min mening formellt spegelfäkteri. Materiellt sett är det vårdnadshavaren och inte barnet som är den verkliga parten, den part som fattar alla beslut om hur och ifall rättegång skall föras. Utskottet hamnar också i sitt resonemang i lätt förvirring när man i annat sammanhang framhåller hur risken att få bära rättegångskostnader är positiv, därför att den förhindrar eventuella okynnesprocesser. Med samma logik borde utskottet ha kommit fram till att en risk för vårdnadshavaren i ett jämkningsmål också borde förhindra onödigt processande och stimulera till överenskommelser i godo. Men tydligen är lagutskottets logik i detta fall outgrundligare än t.o.m. Guds visdom. Slutligen kommer vi till vpk-motionen 1978 30 och inte 1/40 av månadsbidraget per dag när barnet vistas hos den underhållsskyldige. Vi vill också att avdrag skall kunna göras när vistelsen sammanhängande har omfattat tre dygn. Utskottet vill bara medge avdrag vid vistelse uppgående till minst fem dygn. Utskottet menar också att dygnet skall räknas från kl. 00.00 till kl. 24.00. I motionen däremot anges att man skall räkna praktiskt, dvs. 24 timmar från det barnet tas emot. I dessa ting har lagutskottet återfallit på yttrande från socialutskottet, som tillfrågats i ärendet. Om man vill vara litet elak kan man säga att saken knappast har vunnit på det. Riksdagens socialutskott är nämligen i detta som i andra sammanhang den obestridlige mästaren i detta hus när det gäller logiska märkligheter. Jag skall något gå in på det. Dei propositionen föreslagna reglerna innebär att en underhållsskyldig kan delta på ett mycket omfattande sätt i den praktiska vården av barnet utan att få minsta avdrag. Det tycker vi är stötande och orimligt, när man nu har gått in för avdragsprincipen. Ändå vill socialutskottet godta det. Vad är då utskottets avgörande argument? Jo, hör och häpna, det är omsorgen om försäkringskassorna och kronofogdarna, som skulle få det så besvärligt, så besvärligt om generösare avdragsbestämmelser gällde. Varför skulle de få det? Jo, i de speciella fall där bidragsförskott utgår skulle oftare förekommande avdrag i underhållen vålla fler avräkningsproblem. Men i det stora flertalet fall utgår ju inget bidragsförskott. Även då skulle alltså avdragen försvåras, även om de inte alls berör vare sig kassor eller kronofogdar. En viss kategori underhållsbetalare, som såvitt jag vet utgör majoriteten, skall alltså få sitt läge försämrat därför att en annan kategori, en minoritet, eventuellt skulle kunna vålla kassor och kronofogdar visst merarbete. På s. 63 i betänkandet säger socialutskottet att avdragsrätten bör ges en generös utformning och att det är viktigt för att stimulera en god kontakt med Nr 53 barnet. Men överst på s. 64 har omsorgen om underhållsbetalaren plötsligt utbytts mot omsorgen om försäkringskassorna och kronofogdarna, vilket jag tycker är en smått komisk logik. Man kan ju tänka sig vad den skulle leda till om vi överallt skulle eftersätta de sociala och mänskliga syftena med en reform till förmån för principen att vi inte fick vålla myndigheter mer arbete. och frånskilda Varje reform och varje förbättring medför ju vanligen att myndigheter får mer m än É arbete. Det är ju därför vi har myndigheter. Vi kommer så till regeln att dygnet skall beräknas från kl. 00.00. Det innebär som synes att om underhållsbetalaren tar emot barnet kl. 07.00 på morgonen och har det hos sig hela dagen och påföljande natt, så får ändå inte avdrag göras för detta dygn. Vad värre är — det medför att man måste ha barnet i sju dygn för att den föreslagna femdygnsregeln skall få någon verkan. Har jag barnet i fem verkliga dygn, dvs. 5 x 24 timmar, får jag inte göra något avdrag såvida jag inte hämtar barnet mitt i natten. Den praktiska följden är att inga avdrag kommer att medges annat än fört.ex. den längre sommarvistelse som brukar förekomma i umgängessammanhang. Därmed undergrävs en viktig del av det påstådda syftet med reformen. Nu har socialutskottet — vars uttalande i frågan lagutskottet refererar och ställer sig bakom — en märklig motivering för att på detta sätt försämra de underhållsbetalandes utgångsläge. Motiveringen består — förutom av den vanliga omsorgen om försäkringskassor och kronofogdar — av rädsla för att föräldrarna skulle tvista med varandra, om man fick en mer praktisk regel. Jag vet inte om socialutskottet har haft någon dunkel tanke om att folk kanske tvistar mindre med varandra när de sover än när de är vakna. Det är i så fall den enda ursäkten för att framföra det här tvisteargumentet. I övrigt håller inte resonemanget, som var och en förstår. Är jag benägen att tvista med mitt barns mor, kan jag ju tvista oavsett om dygnet beräknas från kl. 00.00 eller om det räknas 24 timmar från någon annan tidpunkt. I det senare fallet kan jag, som socialutskottet riktigt påpekar, tvista om vilken tid på dagen jag skall få hämta barnet. I det förra fallet kan jag tvista om huruvida jag skall hämta barnet på kvällen eller påföljande morgon, eftersom just detta i det fallet blir avgörande för om jag skall få göra avdrag för det aktuella dygnet. Om man däremot —- som vpk föreslår och som föreslås även i en socialdemokratisk motion och i en moderat motion — har tidsregler, som ansluter sig nära till den praktiska verkligheten och som utgår från den tidpunkt när barnet faktiskt tas om hand, då blir de flesta normala föräldrar benägna att acceptera det rimliga däri. Då finns ingen påtaglig anledning till tvist. Socialutskottet är rädd för tvister, samtidigt som man förordar en ordning som verkligen inbjuder till tvister genom att den grundar sig på abstrakta dygnsberäkningar och inte på praktisk verklighet. För flertalet människor är det inte särskilt praktiskt att beräkna dygnet från kl. 00.00 till kl. 24.00. Vi kommer slutligen till frågan om avdragets storlek, alltså rätten till reducering av underhållsbidraget, där sådan avdragsrätt föreligger. Vpk 23 liksom motionärer från både socialdemokraterna och moderaterna vill här att avdraget skall göras med 1 40. Då är argumentet att vårdnadshavaren har vissa baskostnader som måste täckas även när barnet vistas hos andra föräldern. Enligt socialutskottet täcks inte dessa kostnader av nu utgående former för samhällstöd åt barn — ett påstående man i och för sig kan diskutera, men jag går inte nu in därpå. Detta resonemang bortser från två grundläggande fakta. Om en underhållsskyldig har livligt umgänge med barnet — så livligt att rätt till reducering av underhållsbidraget föreligger, vilket förutsätter att barnet vistas hos den underhållsskyldige rätt långa sammanhängande perioder — har också den underhållsskyldige baskostnader. Man måste då hålla viss utrustning, lägenhet av viss standard samt bestrida också andra kostnader, exempelvis resor om man bor på annan ort än vårdnadshavaren. Detta måste vägas in. Men det har socialutskottet i sitt betänkande tydligen inte tänkt på. Vidare måste det vara fel att säga att vårdnadshavaren inte får hjälp till sina baskostnader från underhållsbetalaren, om man har 1/30 som avdrag per dag. Underhållsbetalaren bidrar ju hela tiden till baskostnaden på två sätt. Dels får vårdnadshavaren stöd genom det underhållsbidrag som utgår för de dagar underhållsbetalaren icke är avdragsberättigad. Dels får vårdnadshavaren stöd till baskostnaderna för månaden i fråga, eftersom underhållsbetalaren får betala fullt underhåll när han har barnet kortare perioder än sju dagar. En del av underhållet går ju alltid till baskostnader. Underhållsbidraget är ju som bekant inte uppdelat eller fastställt med hänsyn till olika kostnadsslag. Det betalas i ett för allt med hänsyn tagen till barnets totala kostnad. Om den underhållsskyldige har barnet så mycket att vårdnadshavaren bara får ett mycket litet stöd för sina baskostnader, uppstår en helt annan situation. Då måste man överväga om inte underhållsbördan skall skiftas över och eventuellt också vårdnaden ändras. Det är alltså både logiskt och praktiskt berättigat att avdraget för den underhållsskyldige per avdragsberättigat dygn blir 1 40. Herr talman! De reformer som föreslås i propositionen är angelägna, och om de är angelägna skall de också bli verkliga. De skall inte urholkas genom att detaljbestämmelserna görs sådana att den lättnad för de underhållsskyldiga och den större rättvisa som eftersträvas blir mer formell och urholkas på sitt reella innehåll.

Herr talman! Det är inte så ofta lagutskottet har att handlägga frågor som väcker större allmän uppmärksamhet. Det nu aktuella ärendet, nämligen ändrade regler för underhåll till barn och frånskilda, utgör dock ett undantag. Anledningen till att detta ärende under lång tid intresserat såväl massmedia som allmänhet torde vara att dessa frågor berör så många människor. Sammanboende föräldrar och deras barn berörs väl egentligen endast formellt av de föreslagna nya bestämmelserna. Men i vårt land har vi, som vi hört tidigare, drygt 400 000 barn — minst vart femte barn — vilkas föräldrar ej är sammanboende och där underhållsfrågorna därför är betydelsefulla såväl för den underhållsskyldige föräldern som för den som har vårdnaden av barnet och för barnet självt. Det är närmast två förhållanden som föranlett behov av reformer i vad gäller underhållsskyldigheten mot barn, nämligen dels den sedan 1977 befintliga möjligheten till gemensam vårdnad av barn för icke gifta föräldrar, dels de underhållsskyldigas situation. När det gäller den senare kan konstateras att underhållsskyldiga har att betala så stora belopp att de ej orkar fullgöra sina skyldigheter, i varje fall om de skulle bilda ny familj. Följden har blivit att många underhållsskyldiga inte kan betala fastställda underhållsbidrag och att de även i övrigt misslyckas ekonomiskt och kanske också socialt. Drygt hälften av de 400 000 barn jag nämnde får sitt underhåll genom bidragsförskott. Totalt uppgår bidragsförskotten för detta budgetår till 809 milj.kr., varav endast 267 miljoner eller 33 96 beräknas återbetalas, enligt riksförsäkringsverkets uppgifter. Vid lagutskottets besök i Västerås uppgav försäkringskassan där att endast ca 15 96 återbetalade bidragsförskott utan särskilda åtgärder och att ytterligare endast 15 96 fullgör sin återbetalningsskyldighet efter vidtagna åtgärder. En undersökning från 1970 visar att 25 96 av de frånskilda underhållsskyldiga männen fick socialhjälp. Detta är några exempel på hur viktigt det är att mildra underhållsbördan för främst underhållsskyldiga med svag ekonomi. Förslagen i propositionen, som i huvudsak bygger på familjelagssakkunnigas betänkande, är därför välkomna. Underhållsbördan föreslås lättad bl.a. genom att underhållsskyldigheten bättre anpassas efter den underhållsskyldiges betalningsförmåga, genom att preskriptionstiden för underhållsbidrag blir tre år, genom att jämkning av fastställda underhållsbidrag underlättas och genom att indexhöjningar begränsas. En annan av de underhållsskyldiga önskad reform som nu föreslås är att visst avdrag får göras på bidraget för tid då barnet vistas hos den underhållsskyldige. Men frågorna måste även ses ur deras synpunkt som mottar underhåll. De något minskade kraven på de underhållsskyldiga skall ej drabba en förälder som har vårdnaden om barnet, eftersom bidragsförskott utgår med 0,4 basbelopp, f. n. 420 kr. per månad, om underhållet understiger detta belopp. Man kan givetvis fråga sig vad denna reform kommer att kosta samhället. De första åren kanske samhällskostnaderna stiger. Men även nuvarande system kostar mycket, främst i form av icke återbetalda bidragsförskott men också som en följd av att underhållsskyldiga misslyckas ekonomiskt och socialt efter exempelvis en skilsmässa. Kan vi få ett system med rimligare krav på de underhållsskyldiga, ett system som leder till att färre misslyckas att fullgöra sina skyldigheter, tjänar samhället på sikt på detta. Bortsett från en punkt, nämligen förslaget om behovsprövning av bidragsförskott, har utskottsmajoriteten i huvudsak tillstyrkt propositionens förslag. Även om det till utskottsbetänkandet har fogats sju reservationer, vill jag beteckna enigheten i utskottet som ganska stor. Margot Håkansson och jag företräder utskottsmajoriteten i denna debatt, i vilken hon främst kommer att ta upp frågor som berörs i motioner som vi enhälligt avstyrkt — exempelvis frågor som Jörn Svensson nyss behandlade i sitt anförande. Jag avser att något beröra de områden som reservationerna gäller. I fråga om underhållsskyldighet mot barn kvarstår huvudregeln att föräldrar är underhållsskyldiga. Denna skyldighet föreslås dock inte längre vara ovillkorlig, utan hänsyn skall tas till barnets behov sedan dess egen inkomst och sociala förmåner beaktats och till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna skall gemensamt svara för underhållet, var och en efter sin förmåga. Den största betydelsen torde reglerna få vid fastställande av underhållsbidrag. I syfte dels att bättre anpassa underhållsbidraget till betalningsförmågan, dels att få enhetligare bedömningar föreslås att det i föräldrabalkens 7 kap. 3§ införs riktlinjer för de förbehållsbelopp den betalningsskyldige i normalfallet har rätt till, nämligen 1,2 basbelopp —f. n. 1 260 kr. i månaden för eget uppehälle —, den faktiska bostadskostnaden samt, om särskilda skäl föreligger, 0,6 basbelopp för maka eller sammanboende som den underhållsskyldige har hemmavarande barn tillsammans med. Dessutom får 0,4 basbelopp förbehållas för hemmavarande barn. Med ändring av propositionens förslag föreslår utskottet här att i speciella situationer förbehållsbelopp även skall få gälla för hemmavarande styvbarn. Högre förbehållsbelopp kan fastställas för exempelvis sjukt barn eller tonåring för vilka kostnaderna är höga. Sedan från nettoinkomsten efter skatt dragits alla förbehållsbelopp återstår ett överskott som utgör underlag för fastställande av underhållsbidrag. Hänsyn tas därvid till barnets behov och den andra förälderns betalningsförmåga. Det är dock inte avsett att hela överskottet skall tas i anspråk, eftersom det bl.a. skulle leda till kraftiga tröskeleffekter vid inkomstökningar, särskilt för personer som ligger i inkomstskikten kring förbehållsbeloppet. Detta framhålls i propositionen, och det betonas av utskottet. I den socialdemokratiska motionen nr 29 och i reservationen 1 föreslås att den i propositionen föreslagna 7 kap. 3 § skall utgå och att som ledning för domstolarnas bedömning endast skall gälla de allmänna reglerna om underhållsskyldighet i 7 kap. 1 § och vad som i propositionen och reservationen anges om förbehållsbelopp. Enligt reservanterna skulle 0,6 i stället för 0,4 basbelopp förbehållas hemmavarande barn och 50 96 av överskottet tas i anspråk för underhåll till ett barn. Detaljerade normer kan självfallet ej tas med i lagtexten. Utskottet anser dock att när det nu gäller att ge ett konkret innehåll åt de nya principerna om att underhållsskyldigheten inte skall vara ovillkorlig är den i propositionen förordade lösningen att föredra. 0,4 basbelopp för hemmavarande barn har valts därför att det överensstämmer med bidragsförskottet, vilket är det lägsta belopp som tillerkänns ett barn. Samma förbehållsbelopp har även valts för att hemmavarande barn och annat barn skall behandlas lika. Det är väl just jämställdheten mellan de båda typerna av barn som Lennart Andersson tycks bortse från i sitt resone Nr 53 mang. Propositionens och utskottets skrivning om vikten av att undvika tröskeleffekter ryms bättre inom ramen för en rättvisare avvägning mellan de båda föräldrarnas försörjningsbörda än om man strikt följer den av reservanterna förordade 50-procentsregeln. Exempel härpå har intagits i utskottsbetänkandet. Jag har litet svårt att förstå Lennart Anderssons resonemang nyss om att det skulle vara dels olämpligt med paragrafen, dels felaktiga eller sinsemellan stridande motiveringar till paragrafen. Herr talman! På en punkt har utskottsmajoriteten, bestående av alla utom moderaterna, frångått regeringens förslag. Det gäller förslaget om behovsprövning av bidragsförskotten. F. n. utgår bidragsförskott utan behovsprövning. I syfte att förhindra missbruk föreslås i propositionen att bidragsförskott inte skall utgå om ”barnet av annat skäl uppenbarligen saknar behov av bidragsförskott”. Alla kan nog instämma i att missbruk av sociala förmåner o.d. skall förhindras. Men när man läser specialmotiveringen till denna paragraf blir man betänksam, eftersom en tillämpning skulle innebära att en ensamstående med ett barn redan vid en inkomst på ca 4 000 kr. per månad inte skulle anses vara berättigad till bidragsförskott. Ingen jämkningsregel föreslås heller, utan helt eller inget bidragsförskott skall utgå. Specialmotiveringen är en anledning till att lagutskottet, liksom socialutskottet som har yttrat sig över delar av propositionen, avstyrker den föreslagna behovsprövningen. En annan anledning är att det för drygt ett år sedan tillsattes en kommitté för att se över samhällsstödet till ensamstående föräldrar och att den kommitténs arbete inte bör föregripas. I reservationen 4 tillstyrker de moderata ledamöterna bifall till lagtexten, men med annan motivering än den som justitieministern har angett i propositionen. Det är självklart en förbättring, men majoriteten har främst med hänsyn till den nämnda kommitténs arbete inte velat biträda denna lösning. När det gäller återkrav av bidragsförskott föreslog familjelagssakkunniga ett system enligt vilket försäkringskassorna nästan automatiskt skulle anpassa återkraven efter den underhållsskyldiges betalningsförmåga. Åtskilliga remissinstanser var tveksamma till att i vart fall i nuläget ge försäkringskassorna dessa uppgifter. Anledningen till motståndet var dels att försäkringskassorna inte nu skulle orka med dessa uppgifter, dels rättssäkerhetssynpunkter, dels också det förhållandet att försäkringskassor och domstol jämsides skulle fastställa underhållsskyldighet, med rätt för kassorna att frångå domstols avgörande inte enbart i sänkande utan även i höjande riktning. Liksom departementschefen och socialutskottets majoritet anser lagutskottets majoritet att tiden ännu inte är mogen för att genomföra familjelagssakkunnigas förslag. Vi utgår från att kommittén för samhällsstöd till ensamföräldrar skall ta upp dessa spörsmål och hoppas att familjelagssakkunnigas förslag därvid skall vara ett värdefullt underlag. Vi kan därför inte ansluta oss till kraven i reservationen 5 om att riksdagen nu skall begära att 21 kommittén får tilläggsdirektiv för detta. När det gäller Inger Lindquists uttalande nyss, att hon bedömer familjelagssakkunnigas förslag på denna punkt som otympligt, får det stå för hennes egen räkning och inte för den övriga delen av utskottsmajoriteten. Herr talman! De årliga indexhöjningarna av underhållsbidragen har slagit hårt och uppfattats negativt av de betalningsskyldiga. Under åren 1975-1978 var höjningen i genomsnitt nära 11 96 per år. De flesta underhållsskyldiga torde ej ha fått motsvarande nettoinkomsthöjning, varför underhållsbördan blivit allt tyngre. För att mildra detta föreslog familjelagssakkunniga att endast underhåll upp till bidragsförskottets nivå skulle följa index-utvecklingen, alltså i nuvarande penningvärde 420 kr. per månad. I propositionen föreslås en annan lösning, nämligen att indexändringen endast till 70 96 skall påverka underhållsbidraget. Som alltid när det gäller underhållsbidrag måste man beakta både den betalningsskyldiges och den betalningsmottagandes situation. I den mån bidraget uppgår högst till bidragsförskottet får den mottagande föräldern full kompensation för indexändringar eftersom bidragsförskottet helt följer indexutvecklingen. Någon exakt matematisk beräkning synes inte ligga bakom den föreslagna 70-procentsregeln, men detta kan inte heller anses erforderligt. Förslaget bör godtas som i viss mån ett provisorium. Jag kan nämna att justitieministern i slutprotokollet framhållit att om det föreslagna andelstalet, alltså 70 96, längre fram kan visa sig mindre lämpligt avvägt, får en ändring åter övervägas. Att under sådana förhållanden, såsom krävs i socialdemokraternas reservation 6, begära ett särskilt riksdagsuttalande att regeringen skall följa dessa frågor kan inte anses erforderligt. Årliga ändringar av andelstalet i enlighet med vad som föreslagits i den socialdemokratiska motionen tror jag inte heller vore önskvärda. Lennart Andersson berörde i sitt anförande bidragsförskottslagen. Han framhöll att bidragsförskottssystemet var bristfälligt och att socialdemokraterna vill skynda på arbetet med att åstadkomma en lösning av problemen på detta område. Jag vill hänvisa till den utredning som trepartiregeringen tillsatte för ett år sedan och som särskilt har att se över samhällsstödet till ensamstående föräldrar. Jag tror att trepartiregeringen i detta fall har tagit ett värdefullt initiativ som jag hoppas att även socialdemokraterna är nöjda med. Jag vill också anknyta till talet om att en speciell s-profil kan skönjas bakom kravet på att utvecklingen i det här avseendet skall påskyndas. Hela denna proposition, som utgör ett värdefullt led i den socialt inriktade reformpolitik som var ett av trepartiregeringens syften, visar att regeringen tagit allvarligt på frågan om att försöka underlätta för en grupp som under lång tid med rätta har ansett sig vara alltför hårt drabbad. Herr talman! Propositionen innehåller även ändrade regler för underhåll till frånskilda, och här rör det sig närmast om en anpassning till rådande rättspraxis. Frånskilda makar skall i normalfallet anses som ekonomiskt oberoende av varandra. Denna huvudregel kan emellertid inte alltid Nr 53 tillämpas, varför förslaget innehåller tre undantag. För det första kan underhållsbidrag utgå under en övergångstid efter skilsmässa, till dess maken anpassat sig till den nya situationen. För det andra kan bidrag utgå under längre tid på grund av svårigheter för make att själv försörja sig,t.ex. efter ett långvarigt äktenskap som hemmafru. För det tredje och frånskilda, kan bidrag utgå under längre tid om synnerliga skäl härför föreligger. Mi. VA Jämkning av underhåll kan ske, om ändrade förhållanden uppstår. Ett sådant ändrat förhållande kan bl.a. vara nytt äktenskap för den underhållsberättigade. Nuvarande bestämmelser om att underhållsbidrag upphör vid omgjifte föreslås därför kunna utgå. Motivet för ett sådant förslag är även att det numera i de flesta fall endast är en formell skillnad mellan äktenskap och ogift samboende. Ett behållande av regeln leder enbart till att vederbörande bor samman med ny partner men avstår från giftermål. Eftersom långvarigt underhåll utgör undantag och nytt äktenskap i de flesta fall ger anledning till jämkning, kan förslaget inte leda till skärpt underhållsskyldighet, varför vi övriga i utskottet inte kunnat stödja moderaternas krav på ett frångående av propositionens förslag på denna punkt. Jag kan här tillägga att remissopinionen i det här fallet var ganska splittrad. Man har från skilda håll både förespråkat och motsatt sig den i betänkandet föreslagna lösningen, men jag tycker ändå att Inger Lindquist tar till överord när hon så hårt kritiserar en lösning som ju trots allt ligger i tiden. Herr talman! Det är angelägna reformer som riksdagen nu har att ta ställning till. Det handlar om betydelsefulla lagändringar och i flera fall om reformer och lättnader som är efterlängtade kanske främst av de underhållsskyldiga. Det är väsentligt att dessa reformer kan träda i kraft så snart som möjligt. I propositionen föreslås att de nya reglerna i huvudsak skall träda i kraft den 1 juli 1979. Vissa bestämmelser föreslås dock gälla redan från årsskiftet 1978 1979 och andra från den 1 januari 1980. Riksdagsbehandlingen av propositionen sker av allt att döma senare än som förutsågs då lagrådsremissen avlämnades den 8 juni i år, varför förberedelsetiden för myndigheterna blir något kortare än beräknat. Det är väsentligt att vederbörande myndigheter har tillräcklig tid att utfärda regler och utforma informationsmaterial samt ge erforderlig information till de berörda anställda och till allmänheten. På grund av att utskottet avstyrker propositionsförslaget om behovsprövning av bidragsförskottet bortfaller — om nu riksdagen följer utskottsmajoriteten — en lagändring som hade kunnat medföra ett omfattande förberedelsearbete. Enligt utskottets bedömning bör förberedelsearbetet beträffande övriga lagändringar kunna avslutas i tid, så att propositionens förslag om ikraftträdandetider kan bifallas. I anslutning härtill framhåller utskottet att förberedelsearbetet måste bedrivas med kraft och tillräckliga resurser ställas till myndigheternas förfogande. Vi framhåller även vikten av en bred information om de nya reglerna och deras konsekvenser. Det är därför viktigt att det läggs ned ett särskilt intresse på utformningen av informationen till allmänheten. Likaså är det av största betydelse att reformerna görs väl kända 29 bland personalen vid rättsvårdande och sociala myndigheter och organ som kommer att handlägga frågor som har samband med denna lagstiftning. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Det var mycket positivt att Martin Olsson konstaterade att varje åtgärd som kan vidtas för att hindra en social utslagning är bra. Han konstaterade också att det nuvarande systemet kostar samhället mycket pengar, eftersom endast en ringa del av alla bidragsförskott återbetalas. Vi borde kunna finna andra system, så att vi på ett bättre och mera konstruktivt sätt använder samhällets ekonomiska resurser för att hjälpa de människor som det här är fråga om. Men när Martin Olsson sedan började motivera varför utskottsmajoriteten inte har kunnat acceptera vissa av våra reservationer, tycker jag att han använder mer än lovligt tunna argument. När vi i vår reservation 5 begär att utredningen skall få tilläggsdirektiv för att se över det här systemet för återbetalning av bidragsförskott, säger Martin Olsson att man icke ansett det erforderligt. Men, Martin Olsson, varför har utskottets majoritet inte ansett det vara erforderligt att ge kommittén några tilläggsdirektiv? Det skulle vara intressant att få veta detta. Tycker Martin Olsson att det här förslaget som familjelagssakkunniga ursprungligen har presenterat och som vi har fört fram är ointressant, varför det bara kan läggas åt sidan, eller vad är motiveringen till att man inte vill ge tilläggsdirektiv? I en annan motion har vi tagit upp systemet med de årliga indexuppräkningarna. Härvidlag vill jag påminna om att det bara är i vissa exceptionella fall som vi har sagt att vi vill ha årliga ändringar av andelstalet. Vår huvudmotivering är att regeringen mycket noggrant bör följa utvecklingen, så att vi får ett mera flexibelt system än hittills. Jag är helt övertygad om att alla som har kommit i kontakt med dessa frågor önskar ett sådant system. Jag vill fråga Martin Olsson, om han är med på själva huvudprincipen. Jag tycker inte att man får någon riktig klarhet i var Martin Olsson står, eftersom han bara säger att utskottsmajoriteten inte vill ha någon årlig förändring av andelstalet. Men är Martin Olsson, om det skulle uppstå så stora förändringar att det är motiverat med en årlig förändring av andelstalet, även då motståndare till att vi får en årlig ändring av andelstalet?

Herr talman! Jag känner ett visst medlidande med Martin Olsson som skall försvara avskaffandet av den föreslagna regeln om behovsprövning vid bidragsförskott. Dels har han som ledamot av familjelagssakkunniga föreslagit införande av denna regel, dels står han bakom en motion vars syfte skulle bli tillgodosett genom bifall till reservationen 4. Jag vill fråga: Varför skulle inte lagutskottet kunna gå emot vad justitieministern har uttalat i specialmotiveringen, om lagutskottet inte kan ställa sig bakom detta — särskilt som det strider mot lagtextens utformning? Jag kan kanske misstänka — möjligen kan justitieministern själv tala om huruvida det är riktigt attdenna — Nr 53 specialmotivering har tillkommit av budgetmässiga skäl. Vidare svarar Martin Olsson inte på frågan om inte uppenbara missbruk alltid bör beivras. Sådana skall väl ändå beivras genast. Finns det verkligen någon anledning att tro, att utredningen om stödet till ensamstående skulle kunna underlåta att ta upp en sådan regel, som den är utformad i propositionen? När det sedan gäller vår reservation 7 vill jag påstå att det är synnerligen viktigt att upprätthålla klara regler i familjeoch äktenskapslagstiftningen. Det är också viktigt att vi förankrar lagarna i det allmänna rättsmedvetandet. De får inte vara teoretiska skrivbordsprodukter. Jag anser inte att jag har överdrivit vad remissinstanserna sagt, utan jag har nästan ordagrant redovisat deras uppfattning. Martin Olsson! Om vi skulle gå ut och fråga vilka personer som helst som vi möter, om de tycker att det är riktigt att en man skall ge underhållsbidrag till sin frånskilda hustru när hon har ingått ett nytt äktenskap, tror jag att svaret i de allra flesta fall skulle bli nej. Jag tycker att det är mycket väsentligt att vi här i riksdagen stiftar lagar som människor begriper och som har en förankring bland dem. Vi kan inte begära att människor skall rätta sig efter de lagar som vi stiftar, om de inte har förståelse för dessa.
Herr talman! Jag vill först till Lennart Andersson säga att han värderade mina motiveringar och fann dem vara tunna. Jag har inte för min del värderat andras motiveringar i detta sammanhang. Vad gäller frågan om anledningen till att vi skulle vara rädda för tilläggsdirektiv vill jag säga, att vi inte är rädda för sådana men att riksdagen när den inte anser det erforderligt med sådana för att en fråga skall tas upp inte heller brukar besluta hemställa hos regeringen om sådana. Låt mig citera vad socialutskottets majoritet säger på den punkten.

När det sedan gäller att skapa ett mera flexibelt system hoppas jag att Lennart Andersson håller med mig om att propositionen är ett stort steg framåt i vad avser att finna metoder för att anpassa kraven på de underhållsskyldiga efter dessas betalningsförmåga och försörjningssituation. Den lagstiftning som här föreslås och som majoriteten ställer sig bakom har formen av riktlinjer för domstolarna. Inom ramen för dessa riktlinjer hoppas 31 jag att domstolarna kan tillämpa ett system, som både blir enhetligt över olika delar av landet och ger en erforderlig flexibilitet. När det gäller frågan om årliga förändringar av det andelstal varmed underhållsbidragen skall förändras vill jag i likhet med departementschefen och utskottsmajoriteten framhålla att det gäller ett försök. Man föreslår som ett provisorium att ändringarna i fortsättningen skall fastställas med ledning av talet 70 96, inte 100 96. Visar det sig efter några år att inte heller detta är en lämplig lösning, får man försöka åstadkomma någon annan sådan. Jag påminde i mitt huvudanförande om att familjelagssakkunniga på denna punkt hade en annan lösning men att den mötte motstånd bland remissinstanserna. Jag har bara en halv minut över för att bemöta Inger Lindquist. Hon behöver inte känna medlidande med mig, men jag tackar henne ändå för det. Behovsprövning kunde vi i utskottet inte gå med på med hänsyn till den motivering härför som anförts. Jag har belyst detta med ett exempel. Redan vid 4 000 kronors inkomst för ensamstående med ett barn skulle denna regel träda in. Det är givet att utskottet hade kunnat skriva en något ändrad lagtext och gett den en passande motivering, men i det här fallet, liksom i det nyss berörda, har vi hänvisat till den kommitté som arbetar med de här frågorna. Jag hoppas få tillfälle återkomma till frågan om bidrag till omgifta.

Herr talman! Vi lever i ett föränderligt samhälle. Därför är det viktigt, att också familjelagstiftningen ändras efter vårt förändrade samhälle. Det har inledningsvis också belysts på ett klargörande sätt av departementschefen statsrådet Sven Romanus. I sitt inledningsanförande talade utskottets vice ordförande något om alla människor som har hört av sig från olika håll. Alla får vi kanske i denna kammare, även om vi inte sitter i lagutskottet, ta del av människors problem och bekymmer. Är det något som engagerar människor är det givetvis sådant som berör deras innersta personliga förhållanden. Närjag i någon mån skall bemöta de motioner som har väckts i detta ärende skulle jag vilja börja med att notera att vänsterpartiet kommunisterna i sin partimotion konstaterar att såväl familjelagssakkunniga som departementet ”enligt vår mening gjort ett gott arbete i propositionen. Det skapas nu äntligen förutsättningar för en rimlig, någorlunda rättvis och enhetlig ordning på området.” Man tycker också ati förslagen är tekniskt väl genomtänkta och omsorgsfullt utarbetade och att propositionen allmänt sett innebär en reformering som ligger i linje med det familjerättstänkande som präglat de senaste årens lagstiftning och vars anda gradvis börjar tränga igenom. Det är viktigt att först ändå konstatera den stora samhörighet som finns i propositionen och i utskottets betänkande, även om ett antal motioner väckts i anledning av propositionen och sju reservationer är fogade vid betänkandet. Propositionen behandlar och föreslår nya regler om den familjerättsliga underhållsskyldigheten och innebär en fullständig revision av de civilrättsliga reglerna i föräldrabalken och giftermålsbalken, men den berör också annan lagstiftning. Huvudsyftet är att mildra underhållsbördan för de underhållsskyldiga som har svag ekonomi. Underhållsplikten blir i fortsättningen aldrig ovillkorlig — och det är ett viktigt konstaterande — utan blir beroende av föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnens behov. Det är en viktig förändring att det i lagen skrivs in en rätt för en förälder att förbehålla sig ett belopp för sitt eget underhåll när underhållsbidrag skall bestämmas. Till detta kommer en skälig kostnad för bostad samt försörjningsskyldighet mot barn som vistas hemma. I vissa fall kan den underhållsskyldige förbehållas belopp för hemmavarande makes eller samboendes underhåll. Övriga viktiga nyheter är att den underhållsskyldige får rättighet att göra avdrag på bidraget när han eller hon har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem dygn. Avdraget är 1 4 av månadsbidraget. Detta gäller också då bidragsförskott utgår. Preskriptionstiden för fordran på underhållsbidrag förkortas från tio till tre år. Det är en viktig reform just därför att de stora skulder som många underhållsskyldiga har dragits med har medfört att de ansett det ganska lönlöst att försöka behålla ett arbete för att kunna leva ett något så när människovärdigt liv. En annan betydande förändring är att det införs rätt till underhållsbidrag och bidragsförskott vid gemensam vårdnad. Jag skall nu inte säga något ytterligare allmänt om propositionen och utskottets betänkande utan går över till motionerna.

Det skedde i betänkandet LU 1975/76:33. Utskottet fann då att flera skäl talade mot att gemensam vårdnad infördes som huvudregel. Bl. a. skulle införandet av en sådan regel innan de ekonomiska frågorna lösts lagstiftningsvägen kunna medföra allvarliga konsekvenser för föräldrar med låga inkomster och svag ekonomi. Utskottet avvisade dock inte tanken på att ompröva frågan i framtiden. lades samma fråga åter, och i betänkandet anförde utskottet att motionsförslagen var föranledda av omsorgen om barnens bästa och i och för sig förtjänta att övervägas. Men då hade reglerna om gemensam vårdnad varit i kraft endast tre månader, och erfarenheterna var mycket begränsade. Det fanns därför ingen anledning att på nytt ta upp vårdnadsfrågorna till prövning. Utskottet förutsatte dock att regeringen skulle följa utvecklingen och ta de initiativ som kunde bli erforderliga. När nu frågan om gemensam vårdnad som huvudregel åter är väckt vill utskottet erinra om att grunden för 1976 års vårdnadsreform varit omsorgen om barnets bästa. Möjligheten att låta gemensam vårdnad bestå vid äktenskapsskillnad har införts för att barnets intresse av bevarande av nära och goda förbindelser med båda föräldrarna skall kunna tillgodoses. En gemensam rättslig vårdnad kan kanske också medverka till att onödiga och uppslitande konflikter i vårdnadsfrågor undviks. Det avgörande måste dock vara om införandet av gemensam vårdnad som huvudregel kan vara till gagn för barnet, som ju måste vara huvudpersonen vid vårt agerande. Gemensam vårdnad har tydligen kommit till användning i begränsad omfattning enligt vad departementschefen hävdar och enligt vad utskottet har fått erfara vid förfrågningar i samband med besök hos olika myndigheter. De ändrade reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott samt det förhållandet att bestämmelserna om bostadsbidrag redan är ändrade kan komma att medföra att inga föräldrar behöver avstå från gemensam vårdnad av ekonomiska skäl. Förhoppningsvis kommer allt fler att utnyttja möjligheten till gemensam vårdnad, och inom utredningen om barnens rätt övervägs f. n. om man bör införa gemensam vårdnad som huvudregel vid äktenskapsskillnad. Med hänsyn till detta anser utskottet att motionen 1977/78:995 inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag yrkar alltså avslag på den motionen. Beträffande motionen 1977/78:1010 bestrider inte utskottet att det kan ha förekommit att föräldrar blivit avrådda att söka gemensam vårdnad. Det är helt säkert riktiga uppgifter som Jörn Svensson uttalat här ifrån talarstolen för en stund sedan. Anledningen kan kanske ofta ha varit att möjligheterna att få ekonomiskt stöd har varit helt uteslutna enligt gällande lag. Vid utskottets besök i Västerås träffade vi företrädare för socialförvaltningen — bl.a. familjerådgivningsbyrån — och för advokatbyråer. Bland dem fanns det inte någon allmänt negativ inställning till gemensam vårdnad. Utskottet har därför avstyrkt bifall till motionen. I detta sammanhang är det viktigt att också ta upp vad utskottet har skrivit på s. 84 i betänkandet: ”Utskottet har vid åtskilliga tillfällen framhållit behovet av information om ny lagstiftning. Genom detta lagstiftningsärende införs nya bestämmelser som har ingripande betydelse för makar, föräldrar och barn. Utskottet vill därför kraftigt stryka under att det är angeläget att en bred information om de nya reglerna och deras konsekvenser kommer till stånd. Erfarenheterna visar emellertid att det är svårt att göra lagstiftarens intentioner kända. Detta Nr 53 illustreras av att, såsom utskottet ovan anfört, det fortfarande råder missuppfattning om innebörden av institutet gemensam vårdnad, oaktat reglerna härom varit i kraft i det närmaste två år. Det är därför av vikt att särskilt intresse läggs ned på utformningen av den information som skall — Underhåll till barn spridas till allmänheten.

Gemensam vårdnad betyder inte faktisk eller praktisk delad vårdnad. Det är här missförstånd ofta har uppstått, så att föräldrar har delat upp vårdnaden och barnet har fått vistas än hos den ena och än hos den andra föräldern. Denna information är alltså väldigt viktig. Jag yrkar härmed avslag på motionen 1977/78:1010. Så kommer jag över till avdrag på underhållsbidrag och bidragsförskott. I propositionen föreslås att förälder som är underhållsskyldig i viss mån skall få dra av kostnader som uppkommer när barnet vistas hos henne eller honom. Den huvudregel som propositionen föreslår och som utskottet instämmer i innebär enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken att avdrag får göras med 1/40 av det månatliga underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse. För att få detta avdrag måste föräldern ha barnet hos sig en sammanhängande tid av minst fem hela dygn. Dygnstiden räknas från kl. 00.00 till kl. 24.00. I motionerna 1978/79:31 , 34 och 37 yrkas att bestämmelsen i 7 kap. 4§ föräldrabalken skall ändras i tre avseenden. Motionärerna vill för det första att rätt till avdrag skall finnas om barnet vistas hos den underhållsskyldige föräldern under en sammanlagd tid av tre dygn under en kalendermånad, för det andra att vistelsen räknas i 24 timmarsperioder från den tidpunkt barnet togs emot och för det tredje att avdraget skall vara 1/30 av det månatliga underhållsbidraget. Socialutskottet har yttrat sig och anser i sitt svar till lagutskottet att förslagen i propositionen innebär en rimlig avvägning mellan de delvis motstridiga intressena. Socialutskottet yrkar bifall till propositionen och avstyrker därmed motionerna. Lagutskottet delar socialutskottets uppfattning, men vill också framhålla att föräldrarna när det gäller underhållsbidrag har frihet att avtala om att andra villkor än de som anges i huvudregeln skall tillämpas. Föreligger särskilda skäl har domstolen också möjlighet att avvika från huvudregeln, t.ex. om barnet regelbundet besöker den bidragsskyldige föräldern under kortare perioder än fem dygn. Jag yrkar härmed avslag på motionerna 31, 34 och 37. Slutligen tar jag upp de motioner som väckts i frågan om rättegångskostnad i underhållsmål. Förslaget att vårdnadshavaren, dvs. barnets ställföreträdare, skall kunna förpliktas att ersätta den underhållsskyldige för hans rättegångskostnader innebär, såsom utskottsmajoriteten framhåller, att person som inte är part i målet skall kunna åläggas kostnadsansvar. 1976 tog lagutskottet ställning till ett liknande motionsyrkande, och utskottet konstaterade då att en sådan regel var oförenlig med rättegångsbalkens regler och rättshjälpssystemet. Någon anledning att ändra sitt ställningstagande har utskottet nu inte kunnat finna, och jag yrkar därför avslag på motionerna 30 och 38. Men utskottet vill påpeka att en vårdnadshavare som gör sig skyldig till försumlig processföring genom att t.ex. föranleda onödig rättegång kan åläggas att jämte barnet solidariskt svara för den underhållsskyldiges rättegångskostnader enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken. Innan jag avslutar mitt anförande skulle jag vilja något bemöta Jörn Svenssons motivering för vpk-förslagen om att 1/30 av det månatliga underhållsbidraget skall utgå och om hur dygnet skall räknas i tjugofyratimmarsperioder. Alla människor räknar givetvis inte dygnet i praktiken från kl. 00.00 till kl. 24.00 — men jag tror ändå att utskottsförslaget är riktigt. I motsats till Jörn Svensson fruktar jag nämligen att det kommer att bli oerhört svårt att reglera dagarna annars, eftersom uppgift ofta kunde komma att stå mot uppgift i fråga om när barnet lämnades och hämtades. Vi får väl försöka avvakta hur den här reformen verkar innan vi ändrar på den. Man kan ju stifta lagar, men tyvärr inte lagar om mänskligt beteende. Jörn Svensson vet ju lika väl som många av oss andra att just vårdnadsfrågorna kan utlösa väldigt stor irritation och ovänskap mellan vårdnadshavarna. Det är vår förhoppning att de reformer vi här har föreslagit skall kunna eliminera många av de onödiga konflikter som nu uppstår. Vad beträffar förslaget om 1/30 av det månatliga underhållsbidraget är det kanske ändå rimligt att vårdnadshavaren får behålla en del av underhållsbidraget eller bidragsförskottet.

Jag tror att vi gör en rimlig avvägning om vi håller fast vid 1/40 så länge och ser hur reformen verkar. Andra talare för utskottets majoritet har tagit upp andra väsentliga förslag i propositionen och i utskottets betänkande.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

Herr talman! Jag tycker inte att utskottstalesmannen har ordentligt motiverat utskottets ståndpunkter i de punkter jag skall ta upp. Jag skulle därför vilja ställa ett par direkta frågor till Margot Håkansson. Man försöker nu förbättra möjligheterna att få jämkning av underhållsbidrag; man har alltså det som syfte.

Är det rätt att säga att man är ute för att förbättra situationen när man gör denna förbättring till en ren pappersseger, som betyder att den underhållsskyldige i annan form får betala det belopp som han enligt domstolsutslaget skulle åtnjuta själv? Tycker Margot Håkansson verkligen att det är rim och reson? Här är det en konflikt mellan den formella rättvisan och den materiella. Är det inte rimligare att låta den materiella rättvisan ha företräde? Nästa fråga. Antag, för resonemangets skull, att jag är vårdnadshavare och att jag lämnar över mitt barn till barnets mamma kl. 7 på morgonen för att hon skall ha barnet hela den dagen och hela påföljande natt. Tycker då Margot Håkansson att det är rätt och rimligt att uppmuntra mig att skadeglatt säga till barnets mor att trots det arbete hon lagt ned hela dagen, trots att hon har varit bunden av att barnet har varit hos henne påföljande natt skall hon inte få göra några avdrag? Lagutskottet har bestämt, skulle jag då säga, att du inte får göra avdrag för detta arbete. Om mamma tar över barnet kl. 7 - då mammas klocka är 7 är pappas klocka som regel också 7, så någon större tvist på den punkten behöver inte råda — kräver all praktisk rim och reson att hon också skall få ersättning för det arbete hon utför. Är man en förnuftig människa med sinne för rättvisa är det alltid lättare att anpassa sådana här ekonomiska bestämmelser till den praktiska verkligheten än till abstrakta dygnsprinciper, som dess bättre mycket få människor lever efter.

Herr talman! Det är möjligt att Jörn Svensson tycker att jag har dåliga motiveringar. Jag skall inte betala med samma mynt. Jag tycker att var och en får tala för sina motiveringar. Jag anser emellertid att det finns möjlighet för lagstiftarna att se över frågan om rättegångskostnaderna med anledning av utskottets uttalande om motionen 36. Om Jörn Svensson slår upp s. 79 i utskottets betänkande kan han mitt på sidan läsa följande stycke: ”Med hänsyn till det anförda kan utskottet ansluta sig till den i motionen 36 framförda uppfattningen att de nuvarande reglerna om rättegångskostnad i underhållsmål inte är helt tillfredsställande. Enligt utskottets mening bör bestämmelserna därför bli föremål för översyn. Det får ankomma på regeringen att närmare överväga i vilken ordning en sådan översyn skall ske. 37 Vad utskottet nu anfört med anledning av motionen bör ges regeringen till känna.” Detta uttalande avser visserligen inte Jörn Svenssons motion utan en motion av Martin Olsson m.fl. , men frågan om rättegångskostnaderna kommer ändå att ses över. Och enligt praxis brukar man i sådana sammanhang titta på samtliga motioner och utskottets uttalanden. När det gäller dygnsprincipen vill jag säga att det kan förefalla orimligt att börja räkna kl. 00.00. Men jag vidhåller ändå uppfattningen att det kommer att bli oerhört svårt att beräkna avdraget om man har att utgå från alla möjliga tider på dygnet och om man dessutom inte kan komma överens om vid vilken tidpunkt barnet hämtats och lämnats. Jag vill än en gång betona att jag inte tror att Jörn Svensson kommer att tvista om det när han lämnar över sitt barn och inte många andra heller. Men av erfarenhet vet jag att det många gånger tyvärr finns anledning till tvister. Låt oss därför först se hur denna regel verkar. Om det blir otympligt får väl denna liksom annan lagstiftning ses över och reformeras.

Herr talman! Detta var ju mycket tacknämliga och nyanserade synpunkter. Jag vill dock göra Margot Håkansson uppmärksam på att om man är beredd att diskutera en ändring av bestämmelsen när det gäller rättegångskostnaden i jämkningsmål, då måste man också vara beredd att uppge den princip som utskottet försvarar. Utskottet säger att man inte tycker att det är rimligt att man ålägger en person rättegångskostnader som inte formellt är part i målet. Vi hävdar att vi kan göra det, därför att vederbörande reellt är part i målet. Det är den principen som utskottet hakat upp sig på. Om man nu, som Margot Håkansson, är beredd att i framtiden gå reformsträvandena på denna punkt till mötes måste man uppge denna formella princip — det kommer man inte ifrån. Sedan till principerna för dygnsberäkningen.

Det utskottet förordar innebärt.ex. att för att få avdrag för fem dygn måste man i praktiken ha barnet i sex dygn. Och om man har barnet mycket ofta men varje period mindre än fem dygn får man inget avdrag alls. Man kan med den här principen ha barnet mycket och åsamkas stora kostnader för det utan att få något avdrag alls. Då skall man i särskild ordning begära att få sådant eller föra särskilda resonemang om det, i stället för att få lagens stöd för principen att man skall ha avdrag. Vpk har föreslagit att man skall få avdrag även för kortare tid än fem dygn. Vi föreslår att avdragsrätten skall inträda redan efter tre faktiska dygn, 3 x 24 timmar. Då får föräldrarna större frihet att Nr 53 göra upp om umgänget med barnet, och samtidigt följer avdragsbestämmelserna på ett relativt smidigt sätt den faktiska verkligheten. Detta måste leda till tvister i mindre utsträckning och därmed vara gynnsamt för det syfte som utskottet påstår sig vilja främja men i praktiken icke främjar med sina abstrakta beräkningar.
Herr talman! Formellt eller icke formellt — det jag har sagt om att man i en framtida lagstiftning givetvis kan se över allt det här är väl kanske tillräckligt. Jag är inte beredd att ge upp de synpunkter jag här har framfört. Jag vidhåller utskottets uppfattning i den frågan. När det gäller dygnsprincipen kan jag till viss del hålla med Jörn Svensson om att det är orimligt att räkna från kl. 00.00 till 24.00. Men ur rättslig och praktisk synpunkt kan det vara värt att se om inte denna reform kommer att föra med sig det bästa resultatet. Att beräkna avdraget från väldigt olika tider på dygnet tror jag kan leda till stora svårigheter. Skulle motsatsen visa sig får det väl ske en översyn. I utskottsbetänkandet liksom i propositionen har man kommit till resultatet att det är praktiskt ogenomförbart att medge avdrag på underhållet för så kort tid som tre dygn. Jag håller med om att det är orättvist att de underhållsskyldiga föräldrar som har en tät och nära kontakt med sina barn och som ofta har dem hemma hos sig inte får göra något avdrag. Men den underhållsskyldige som har en så tät och nära kontakt med sina barn bör inte ha någon större svårighet att upprätta ett särskilt avtal med vårdnadshavaren om avdrag i underhållsplikten. Jag tror alltså det är litet onödigt att göra detta till en konfliktorsak. Men en allmän regel om avdragsrätt i sådana fall tror jag skulle medföra stora bekymmer och besvär, inte minst för dem som skall räkna ut avdraget. Reformen måste ju vara sådan att den fungerar i framtiden.

Herr talman! Jag betraktade frågan om de underhållsskyldigas förmåga att betala sitt underhåll som familjelagssakkunnigas viktigaste fråga när vi hade att behandla detta komplex. Vårt förslag på det området var också det viktigaste i det betänkande som lades fram. Jag vidhåller naturligtvis den uppfattningen nu när lagutskottet har kommit med sitt betänkande, vilket vi skall ta ställning till i dag. Det talas mycket om de utslagna i dagens samhälle, och vi vet att det finns många sådana människor. Bland de politiskt fattiga, som vi brukar kalla dem, och bland dem som har det ekonomiskt svårt finns det de som faktiskt går under. Vår viktigaste uppgift här i riksdagen i detta sammanhang är att försöka komma till rätta med problemen, med färre utslagna och mindre bekymmer som följd. När vi i familjelagssakkunniga satte oss ned och försökte finna en lösning på detta problem började vi med att se på bidragsförskottslagen och återkraven därifrån. Det är där som huvudpro 39 blemet finns. De som har det besvärligt begär bidragsförskott, varpå samhället träder in som återkravsberättigad part. Det hela blir alltså en ekonomisk fråga mellan samhället och den underhållsskyldige. När vi funderade över hur man rättsligt kunde gå till väga sade vi oss att undantag redan hade gjorts för de bidragsberättigade. Bidragsförskott utgår till dem som inte har något fastställt underhåll på grund av att faderskapet inte är fastställt. Det ges också utfyllnadsbidrag till dem som har ett underhåll som är mindre än bidragsförskottet, vilket under senare tid har uppgått till 40 96 av basbeloppet. Alltså hade man för den bidragsberättigade gjort en särskillnad mellan avtal och dom å ena sidan och bidragsförskott å andra sidan. Då är givetvis steget inte så förfärligt långt till att fråga: Kan man inte göra detsamma när det gäller den underhållsskyldige? Det var den underhållsskyldiges situation det framför allt gällde och det var också detta som riksdagen begärde i sin skrivelse till regeringen för ett par år sedan. Vi framlade ett sådant förslag, som i stort sett gick ut på att försäkringskassorna, som nu har hand om bidragsförskottet sedan ett tag tillbaka, skall göra en fortlöpande prövning efter en viss ekonomisk norm. Den normen kan man diskutera och den har diskuterats i dag. Familjelagssakkunniga angav en modell. Det fanns också en motion från socialdemokratiskt håll om det s.k. förbehållsbeloppet. I det föreliggande förslaget kommer det att ha betydelse när det gäller att fastställa underhållsbidrag via avtal och dom. Däremot biträder propositionen och utskottsmajoriteten inte det som jag betraktar såsom ett huvudförslag, nämligen att lägga prövningen på försäkringskassorna. Detta förslag fick ganska gott gensvar från remissinstanserna. Även justitieministern har anslutit sig i princip till detta förslag men säger att man f. n. inte kan biträda detsamma och att frågan utreds av den kommitté som sysslar med de ensamståendes ekonomiska problem. Det finns två hakar i detta resonemang. Den ena var vi helt på det klara med i familjelagssakkunniga, vilket även gäller reservationen 5. Jag tänker på den administrativa biten. Har försäkringskassorna i dagens läge personal och administrativa möjligheter att klara detta? Vi har förklarat: Det har de inte f.n. De sakkunniga sade att detta bör utredas vidare, vilket i och för sig inte behöver ta så lång tid. Det bör vara klart inom kort. Till slut blir frågan: Vill man göra det eller inte? Man anar emellertid även andra motiv bakom, framför allt ekonomiska. Majoriteten är inte beredd att fatta ett sådant beslut.

Det betyder i stort sett att den kommitté som skall syssla med samhällsstödet till de ensamstående får avge ett delbetänkande. Kommittén får ta upp detta med förtur. I socialdemokraternas reservation nr 5 till lagutskottets betänkande föreslås att en skrivelse skall avges till regeringen om att detta ärende tas upp med förtur. Jag vill naturligtvis yrka bifall till detta förslag. Det gäller att förbättra situationen för dem som har det svårast i samhället. Vi kan inte acceptera att denna utslagning fortsätter, och detta är ett förslag som skulle kunna lösa det problemet. Nr 53 Majoriteten har ett annat motiv också, och det är att man naturligtvis kan ändra domen eller avtalet. Javisst, men det fordras ju ett initiativ för detta, och de som har samlat på sig stora skulder, de som har gått ner sig i träsket, för att ta ytterligheten här, går inte till domstol och väcker talan, utan de sitter fast i eländet. Det förslag som föreligger om ändring av avtal och dom tillfredsställer därför egentligen bara de människor som har kraft nog att själva ta ett initiativ, medan vårt förslag går ut på att försäkringskassan fortlöpande skall pröva den underhållsskyldiges ekonomiska situation och bedöma hur mycket han eller hon kan betala i det givna ögonblicket. Jag yrkar bifall, herr talman, till reservationen 5 vid lagutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! I inledningen till den proposition som vi nu behandlar står det helt kort att reformen innefattar en fullständig revision av de civilrättsliga reglerna i föräldrabalken och giftermålsbalken men också berör annan lagstiftning. Det är naturligtvis riktigt, även om det här inte gäller ett slutgiltigt ställningstagande till giftermålsbalkens utformande. Helt naturligt har debatten här i kammaren i dag kommit att i första hand beröra de delar av propositionen och de i anledning av denna avgivna motionerna där ledamöterna av lagutskottet har haft olika uppfattning och i vilka frågor reservation har avgivits. Jag skall därför uppehålla mig litet mera allmänt vid de förändringar som nu kommer till stånd och som kanske kan väntas komma till stånd senare. Lagstiftningen om underhåll har under årens lopp ändrats men kan i sina huvuddrag föras tillbaka till de lagar på familjerättens område som kom till omkring 1920. Förändringarna i samhället under tiden därefter har fört med sig att de familjerättsliga underhållsbestämmelserna inte längre har riktigt samma betydelse för den enskildes trygghet och ekonomiska situation. Samhället har genom stöd i olika former till barn och ungdomar tagit över en del av de kostnader som förut måste täckas genom underhållsbidrag. Kvinnornas ökade ekonomiska självständighet har också fått till följd att de nu för tiden mera sällan är hänvisade till det underhåll som de kan erhålla från make. Ändå står det klart att lagstiftningen om underhåll spelar en mycket stor roll i dagens samhälle. Andra drag i utvecklingen än de nämnda har medverkat till detta. Här har förut påpekats att antalet äktenskapsskillnader har ökat betydligt, och det har blivit vanligare att män och kvinnor bor tillsammans och bildar familj utan att vara gifta. Åtskilliga av dessa samboendeförhållanden blir inte heller bestående, och följden har blivit att de fall då frågan om underhåll till barn aktualiseras numera är mångdubbelt fler än tidigare. Förut i dag har nämnts siffran en halv miljon barn till föräldrar som inte är gifta med varandra och som inte lever tillsammans. Efter 1973 års reform är giftermålsbalken tämligen sönderslagen. Tre kapitel har helt utgått: I kap. om trolovning, 10 kap. om återgång och 14 kap. 41 om medling. Redan detta har medfört förändringar i balken. 1920 års giftermålsbalk var så disponerad att man i princip följde ett äktenskap från början till slut. Efter trolovning, äktenskapshinder, lysning/hindersprövning och vigsel följde ett antal kapitel som angav vad som under äktenskapets bestånd gällde i fråga om personliga och ekonomiska rättsverkningar. Därefter följde de olika upplösningsinstituten — återgång, hemoch äktenskapsskillnad, dödsfall — samt det gemensamma bodelningskapitlet. Sist gavs bestämmelser om rättegången. Den här dispositionen har medfört vissa nackdelar. Den innebär bl.a. att bestämmelser om de ekonomiska rättsverkningarna återfinns på flera ställen. Man finner t.ex. bestämmelser om underhåll under äktenskapets bestånd i 5 kap. och bestämmelser om underhåll efter äktenskapsskillnad i 11 kap. Underhållet under betänketiden bestäms alltså enligt regler i 5 kap. och underhållet under tiden efter upplösningen enligt regler i 11 kap. Också i många andra fall leder systematiken, som den nu är, till vissa upprepningar. I det fortsatta arbetet kommer naturligtvis familjelagssakkunniga att ta hänsyn till kravet på en förbättrad systematik. Man kan naturligtvis tänka sig en avdelning, i vilken man sammanför de bestämmelser som avser ingående och upplösning av äktenskap, och en annan avdelning, där man tar upp bestämmelser om de ekonomiska rättsverkningarna, uppdelade på skilda kapitel, t.ex. Underhåll, Makars bostad och bohag, Delningsgrunden vid bodelning, Förrättande av bodelning, Registrering av gåva, osv. En sådan mer saklig uppdelning kan sägas innebära ett närmande till dansk och norsk lag, där man behandlar de formella reglerna om ingående och upplösning i en lag och reglerna om äktenskapets rättsverkningar i en annan. Jag vill här gärna betona angelägenheten av att det sker ett sådant närmande inom den nordiska lagstiftningen. Många påstår att kontakterna mellan familjelagssakkunniga i Sverige och motsvarande utredningar i de andra nordiska länderna inte är tillräckliga. Man har övergivit alla krav på överensstämmelse i lagstiftningen i de olika nordiska länderna, sägs det. Jag vill gärna att det kommer till protokollet att jag inte delar uppfattningen att kontakten är dålig. Inför praktiskt taget varje ställningstagande låter sig familjelagssakkunniga underrättas om förhållandena i de andra nordiska länderna och vilka förändringar som övervägs i dessa länder av de utredningar som arbetar med liknande eller i många fall samma frågor som vi behandlar inom familjelagssakkunniga. Det var naturligtvis glädjande att kunna konstatera att familjelagssakkunnigas förslag fick ett så gynnsamt mottagande under remissbehandlingen och att man på många håll betonat vikten av att det sker en översyn av lagstiftningen i dessa frågor och av att föreslagna ändringar också kommer till stånd. Riksdagens begäran om en delreform av reglerna för underhållsbidrag till barn hade sin grund i ett konstaterande att nuvarande regelsystem vid tillämpningen ofta leder till betydande svårigheter för de underhållsskyldiga. Det har framhållits i praktiskt taget varje anförande i dag.

Vi var alltså inom familjelagssakkunniga medvetna om dessa problem och tog upp dem till interna diskussioner redan innan riksdagens begäran så småningom kom. Flera punkter i det förslag som vi nu diskuterar syftar till att förbättra de underhållsskyldigas situation. Hit hör förslaget att lagfästa principen att underhållsskyldigheten inte är ovillkorlig, att förkorta preskriptionstiden för fordringar på underhållsbidrag och att dämpa indexhöjningarna av bidragen. Jag skulle vilja rikta två personliga varningar för framtiden med anledning av vad som kommit fram i debatten här och med anledning av vad jag funnit vid läsning av propositionen. Det talas så mycket om bidragsförskott att man nästan börjar tro att det jämställs med barnbidrag och betraktas som ett bidrag som det vore en förmån för varje barn som icke har sammanboende föräldrar att få. Det är alldeles riktigt att barnet har rärt till bidragsförskott, men det primära är föräldrarnas egen underhållsskyldighet gentemot barnen. Vi måste komma ihåg att bidragsförskottet är till för att hjälpa dem som inte kan betala underhållet till barnen. Men det är trots allt många som betalar underhåll, och dem skall vi inte glömma bort. Det är antagligen majoriteten som betalar underhåll utan att behöva utnyttja bidragsförskott och de regler som är förknippade med detta. En annan sak som bör nämnas — och den frågan har diskuterats på olika håll — är avdragen när barnet vistas hos den förälder som inte har vårdnaden om barnet. Man kan ha kommit överens om att barnet skall hämtas vid en viss tidpunkt, men sedan görs inte detta i realiteten, utan för att man skall få ett avdrag hämtas barnet senare, osv. Detta är naturligtvis en sak som kammaren inte kan göra någonting åt, men det får inte bli så att föräldrar, när barnen skall vistas hos den ena eller den andra av dem, i första hand anlägger ekonomiska bedömningar: om jag har kvar barnet åtta timmar till, eller om jag hämtar det tidigare, tjänar jag på det. Jag vill uttala en varning för det förfaringssättet, eftersom det verkligen inte vore riktigt i lagens mening. Vi har i utredningen försökt komma fram till regler som skall verka till familjens bästa, och vi får hoppas att ekonomiska bedömningar inte skall bli avgörande för barnens möjligheter att vara tillsammans med sina föräldrar. Herr talman! Jag skulle vilja beröra en enda fråga till. År 1973, när familjelagssakkunnigas betänkande behandlades i kammaren och de ändrade reglerna för äktenskapets ingående och upplösning antogs av riksdagen, föreslogs bl.a. av majoriteten i familjelagssakkunniga — utredningen hade alltså föreslagit det — att 1 § i giftermålsbalkens 5 kap. icke skulle vara kvar. Remissinstanserna biträdde emellertid inte detta förslag, och föredragande statsrådet anförde också att det inte förelåg något påtagligt Nr 53 behov av att slopa bestämmelserna i 5 kap. 1§ vid en partiell reform av Onsdagen den giftermålsbalken. Sedan framställdes kravet på att man skulle byta ut orden 13 december 1978 att man och hustru är skyldiga varandra ”trohet och bistånd” mot orden lojalitet och hänsyn”. Majoriteten i familjelagssakkunniga har i det Underhåll till barn betänkande som ligger till grund för dagens behandling föreslagit att 5 kap. I § och frånskilda, skall lyda: ”Man och hustru skall visa varandra lojalitet och hänsyn. De skall - gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.” I propositionen finns inte detta förslag med, vilket jag tacksamt noterar, eftersom jag hade reserverat mig på den punkten. Ännu mer glädjande är det att de socialdemokratiska ledamöterna i lagutskottet icke har fört fram krav på en sådan förändring i en reservation. Herr talman! Jag tar detta som ett tecken inför framtiden på att den nuvarande justitieministern och hans efterföljare i framtiden inte längre behöver känna sig bundna av ett upprepat riksdagsbeslut i denna fråga. Jag har hela tiden själv ansett att paragrafen skall ha den utformning som den nu har. Det gör jag därför att jag tror att den lydelse som den nu får i sin djupaste innebörd är väl förenlig med den uppfattning som majoriteten av vårt folk hyser. Trohetskravet uttrycker i första hand en etisk värdering och omfattar mycket mer än den sexuella samlevnaden. Det är makarna själva som lägger sin egen innebörd i orden om äktenskapet, och det är deras vilja och förmåga som utgör grunden för utvecklingen av deras personliga gemenskap. Ett borttagande av trohetskravet ur äktenskapslagstiftningen skulle kunna påverka människor till uppfattningen att det räcker med lojalitet och hänsyn och därmed bidra till att försvåra samlevnaden makar emellan. Det har i dag också betydelse för människor vilken inställning lagstiftningen har och vilken syn på äktenskapet de möter hos omgivningen. Därtill kommer att lojalitet och hänsyn inte är för äktenskapet specifika yttringar, utan utgör företeelser som borde återfinnas i alla relationer människor emellan. Om sådana allmänna handlingsregler tycker jag inte det finns skäl att lagstifta. Herr talman! Arbetet med översyn av den familjerättsliga lagstiftningen är på intet sätt avslutat. Familjelagssakkunniga håller på med frågor berörande ekonomiska rättsverkningar såväl för gifta som för samboende och vad som skall ske med deras egendom vid upplösning av deras familjegemenskap. Det gäller detta och det gäller arvsrättsliga regler, bodelningsregler, successionsfrågor och mycket mera. Vetskapen om att de förändringar som kommeraatt bli följden av vårt arbete kommer att behandlas på samma noggranna sätt som nu har skett både i justitiedepartement och i lagutskott gör arbetet i familjelagssakkunniga, med den nyare och modernare utformningen av den familjerättsliga lagstiftningen, intressant och inspirerande.

Herr talman! För att skapa jämvikt i debatten och för att framhålla att lagutskottet inte fört en ensidig diskussion om enbart de underhållsskyldigas 44 ställning vill jag påminna om att vi i lagutskottet försökt göra en skälig avvägning, där vi självfallet också har tagit hänsyn till de underhållsberättigades, i allmänhet kvinnornas, situation och barnens intressen.
Herr talman! I verkligheten är vi glädjande nog mycket eniga om vad som behöver göras på detta område för att lätta de underhållsskyldigas tidigare alltför tunga bördor. Det har talats mycket om familjelagssakkunnigas förslag här, och eftersom jag själv sedan hösten 1976 är ledamot där, kanske även jag med några ord kan få beröra det förslaget. Det förslag som vi lade fram var helt enkelt att försäkringskassorna skulle anpassa återkraven på utbetalade bidragsförskott alltefter den betalningsskyldiges betalningskapacitet, med hänsyn till underhållsbörda osv. Det tyckte vi i utredningen var ett bra förslag, under förutsättning att försäkringskassorna skulle ha möjlighet att klara uppgifterna och få erforderliga resurser för detta. Med vårt förslag skulle det strängt taget inte ha någon betydelse vilka underhåll som var fastställda av domstolen eller vad som hade avtalats, utan återkravet skulle anpassas genom de regler som var utfärdade för försäkringskassorna. Ser vi på remissbehandlingen av frågan, finner vi att remissinstanserna var splittrade. Jag vill minnas att man även i riksskatteverket, som närmast skulle bli ansvarigt för detta, inte var beredd att omedelbart åta sig dessa uppgifter. Mot bakgrund därav har departementschefen stannat för att förslaget, som han säger, i vart fall inte nu bör genomföras, men samtidigt har han uttalat sig positivt om förslaget i fråga. De socialdemokratiska representanterna har talat mycket om reservationen 5, där man vill ha ett tillkännagivande för regeringen, innebärande att riksdagen skulle uttala sig för att familjelagssakkunnigas förslag skulle genomföras. Men vad som har inträffat sedan familjelagssakkunnigas delbetänkande framlades för ett och ett halvt år sedan är att dåvarande socialministern Rune Gustavsson i september i fjol fick rätt att tillsätta en utredning om samhällsstödet till ensamstående föräldrar. Utredningen skall se över detta spörsmål i ett vidare perspektiv, såsom vi kan se om vi läser direktiven. Kommittén skall göra en allsidig genomgång av stödformer och stödbehov för föräldrar. Eftersom bidragsförskottsdelen och återkraven utgör en mycket betydelsefull fråga och gäller stora belopp kanske det är riktigast att riksdagen nu inte föregriper det arbete som kommittén har fått till uppgift att genomföra. Vi bör nöja oss med att tillstyrka propositionen och ansluta oss till majoritetens synpunkter på frågan. Vi i utskottsmajoriteten utgår från att kommittén kommer att se över de här frågorna, och även vi har uttalat oss positivt om familjelagssakkunigas förslag på den här punkten.
Herr talman! Både Martin Olsson och jag har varit riksdagsledamöter några år. Vi vet därför att positiva skrivningar ibland kan ha alltför ringa effekt och att det enda som ger ordentlig effekt är att man skriver direkt till regeringen och begär någonting. Utredningens arbete kommer, såvitt jag förstår, att ta lång tid. Jag utgår självfallet ifrån att utredningen tar upp den här frågan. Men det kommer att dröja. Jag känner en rädsla för det, Martin Olsson, och den här frågan är så pass allvarlig att den bör behandlas så fort som det över huvud taget är möjligt. Det resultatet skulle man kunna nå genom att utfärda tilläggsdirektiv. Även vi har accepterat att utredningen bör arbeta vidare, men vi vill ge förtur åt den här frågan. Det betyder ju att man får ett delbetänkande.
Herr talman! Skillnaden är väl bara för det första att vi inom utskottsmajoriteten litar på att kommittén tar upp den här frågan och för det andra att vi inte genom tilläggsdirektiv vill binda kommittén i dess arbete. Remissopinionen har, som jag tidigare nämnde, varit splittrad. Efter att ha tagit del av den har både regeringen och utskottsmajoriteten kommit fram till att det inte nu skall göras bindande uttalanden. Jag tror att med det uppdrag som kommittén har kommer över huvud taget frågorna om samhällets stöd till de ensamstående föräldrarna och deras situation kontra samboende föräldrars att få den allsidiga belysning som vi ser fram emot.